Herr talman! Jag tycker inte att det är riktigt att spela ut en grupp mot en annan, i detta fall kanslisterna mot notarierna, och så göra en haltande jämförelse över vad de är kompetenta till. En notarie har i alla fall juristutbildning. Det framgår också av propositionen att man är beredd att utbilda kanslistpersonalen på just de områden delegationen skulle avse. Det visar att denna personal kanske inte besitter den juridiska sakkunskap som man har rätt att fordra. Jag blir inte alls övertygad av Helge Klövers argumentering utan vidhåller, som sagt var, att vi reservanter har minst lika rätt. Vi säger också i vår reservation att enligt vår mening ”torde vissa av de typer av ärenden som tas upp i domstolsverkets förslag vara av sådan beskaffenhet att de lämpligen kan handläggas av personal som inte är lagfaren”. Men vi vill ha en begränsning. Vi måste ha ett besked om hur långt vi skall gå. Helge Klöver frågar mig vilka detaljer riksdagen skall syssla med. Här är det ju fråga om lagstiftning, och det är en sak för riksdagen. Då måste man väl sätta en gräns för hur mycket man skall delegera, i detta fall till regeringen, att bestämma. Vi vill ha klara gränser, och därför anser vi att ärendet skall skickas tillbaka till regeringen för att vi skall få ett förslag som vilar på saklig grund.
Herr talman! Jag ger uppi den här polemiken, för jag kommer nog inte att kunna övertyga Sven Munke; min pedagogiska skicklighet räcker inte till det. Men här har vi i proposition och betänkande ett förslag som fyller alla krav på rättssäkerhet som man kan ställa. Om vi här i riksdagen skulle dra konsekvensen av Sven Munkes resonemang, skulle vi få sitta här både dag och natt och stifta lagar om en rad detaljer.

Herr talman! Svensk rättskipning har ett gott anseende. Vi måste vara aktsamma om det stora förtroende som våra domstolar åtnjuter från allmänhetens sida. Det är därför med stor oro som vi bevittnar hur socialdemokraterna med stöd av kommunisterna genomdriver beslut som kan leda till att människors tilltro till rättskipningen undergrävs. Ett tidigare beslut i den riktningen gällde minskningen av antalet tjänstgörande nämndemän i tingsrätt och länsrätt. Trots det stora motstånd som fanns och fortfarande finns även i de egna leden genomfördes förändringarna med kommunisternas hjälp. Ändringen av antalet nämndemän var ett förslag som varit uppe till behandling i en av de centerledda regeringarna men förkastats. Förhållandet är detsamma med förslaget om åtalsunderlåtelse. Redan 1981 tog dåvarande justitieministern avstånd från en ordning som den nu föreslagna. En enhällig riksdag ställde sig bakom denna uppfattning. I vår reservation till detta betänkande återges de överväganden som då gjordes. De är lika bärande i dag. Innan jag går in på frågan om åtalseftergift vill jag ta upp utvecklingstendensen då det gäller vilken instans som avgör om någon är skyldig till brott. År 1940 fattades besluten till 100 96 i domstol. År 1950 fattades ca 42 96 av besluten i domstol och ca 58 96 av åklagare. År 1980 togs ca 19 96 i domstol, ca 31 90 av åklagare och ca 50 96 av polis. Redan i dag sker således 80 90 av avgörandena i frågor, huruvida någon har gjort sig skyldig till brott, hos polis och åklagare. Det är en utveckling som bör leda till eftertanke. Är det förenligt med människors krav på rättssäkerhet att ytterligare minska domstolsprövningen? Enligt centerns uppfattning är så inte fallet. Förslaget om en betydande utvidgning av åklagarnas möjligheter att underlåta åtal är framlagt av statsfinansiella skäl. Nödvändigheten av att spara är vi inom centerpartiet väl medvetna om. Men det gäller att spara med förstånd. Exempel på sparmetoder som tidigare tillämpats är att begränsa det straffbara området. Detta har skett dels genom avkriminalisering, dvs. att en viss handling inte bestraffas längre, dels genom s.k. depenalisering, dvs. att straffet ersätts med en annan form av sanktion. Ett exempel på brott som avkriminaliserats är det gamla fylleribrottet — inte att förväxla med rattfylleriet — och depenalisering har skett i fråga om felparkeringen, där parkeringsboten ersatts med felparkeringsavgift. Detta är exempel på metoder som bör kunna accepteras. Däremot kan vi från centerns sida inte ställa oss bakom regeringens förslag till förändring av åklagarnas möjligheter att underlåta åtal. Vi anser att förslaget från ett flertal utgångspunkter är oacceptabelt. Ett nytt grundrekvisit är avsett att införas för att öka utrymmet för åtalsunderlåtelse i förhållande till gällande rätt. F.n. får åtalsunderlåtelse inte meddelas om den misstänktes lagföring krävs från allmän synpunkt. Enligt förslaget skall endast hänsynen till något viktigt allmänt eller enskilt intresse hindra åtalsunderlåtelse. I propositionen anförs beträffande detta bl.a. följande. ”Av stor och ofta avgörande betydelse när det gäller att bedöma om ett viktigt allmänt intresse kräver åtal blir naturligtvis brottets svårhet och omständigheterna i övrigt kring detta. Allmänpreventiva synpunkter kan emellertid ibland tala för att ett domstolsförfarande kommer till stånd även vid mycket lindriga brott. Det kan sålunda vara nödvändigt att särskilt markera att en viss brottstyp inte accepteras av samhället, t.ex. om en viss brottslighet har börjat förekomma i besvärande stor omfattning. Det kan också i vissa fall finnas ett stort allmänt intresse av att domstol får bedöma en viss rättsfråga.” Detta uttalande ger besked på en mycket väsentlig punkt. Regeringen sätter genom de här valda formuleringarna rättssäkerheten åt sidan. Det blir inte längre den i lagen gjorda bedömningen av vad som skall vara påföljden för ett visst begånget brott som är avgörande. Påföljdsvalet kommer i stället att avgöras av den vid varje tillfälle rådande bedömningen i samhället. En grundsten i vårt rättssystem är att det då en gärning begås skall vara känt vilken påföljd som skall utdömas om gärningen upptäcks. Påföljden skall vara förutsebar. Med regeringens förslag blir detta inte längre fallet. Det kommer inte längre att vara känt för t.ex. snattaren om hans gärning kommer att leda till åtalsunderlåtelse eller om den, efter en betydande stöldvåg, kommer att leda till ett strängt bötesstraff. Detta strider mot principen om allas likhet inför lagen. Lika fall kommer, om förslaget genomförs, inte att behandlas lika. Vårt straffsystem måste utformas så, att det står klart vilka påföljder som kan komma i fråga. I vilken mån en gärning skall lämnas utan påföljd måste vara en uppgift för en domstol att avgöra. De ekonomiska förhållandena får inte ensamma styra inriktningen av rättsväsendet. Det finns f.ö. inte några beräkningar av de eventuella ekonomiska vinsterna med förslaget. Detta gör att vi är mycket skeptiska till påståendet att ökade möjligheter till åtalsunderlåtelse skulle medföra möjlighet till omprioriteringar. De besparingar som kan förväntas ske inom domstolarna kan mycket väl komma att ätas upp av ökade kostnader hos polis och åklagare. I den mån det inte längre är möjligt att effektivt upprätthålla respekten för vissa lagbud måste en omprövning av dessa komma till stånd. Man får då endera upphäva lagbudet eller förändra de sanktioner som är kopplade till lagbudet. Det får inte vara en uppgift för rättsinstanserna att avgöra vilka typer av brott som skall utredas och beivras. Det måste i stället vara en uppgift för de lagstiftande instanserna att fälla sådana avgöranden. Varken i propositionen eller i det kommittébetänkande som ligger till grund för propositionen förekommer det någon diskussion om effekterna av att brott och förseelser i fortsättningen kommer att lämnas obeivrade. Det är ganska klart att ett lagbud som inte förses med effektiva sanktioner riskerar att i hög grad överträdas. Det finns därför anledning att förmoda att regeringens förslag kommer att leda till bristande laglydnad. De nuvarande brottspåföljdernas betydelse för allmänpreventionen bör inte underskattas. Jag hoppas att socialdemokraterna under denna debatt klargör vad som enligt deras åsikt kommer att bli effekten av att brott och förseelser lämnas obeivrade. Föreliggande förslag leder också till minskad rättssäkerhet för målsäganden. Om åtalsunderlåtelse förekommer tvingas denne att själv utföra skadeståndstalan. Det finns också skäl att erinra om att den som drabbas av ett brott har ett fullt legitimt intresse av att gärningsmannen ställs inför rätta, även om inte något skadestånd är aktuellt. Den som har utsatts för brott har ett fullt berättigat krav på att utredning startas och att en eventuell gärningsman får en i förhållande till gärningen och andra beaktansvärda omständigheter rätt utdömd påföljd. Som jag tidigare har sagt anser vi från centerpartiets sida att förslaget är oacceptabelt. Vi har stöd för denna inställning i en bred remissopinion. Jag vill här slutligen lyfta fram ytterligare några skäl mot förslaget. Vårt nuvarande dualistiska system, med åklagare och försvarare i en tvekamp och med en eller flera opartiska domare, utgör en god grund för att uppnå ett rättssäkert förfarande. Om domaroch åklagarrollen förenas i en person riskerar rättssäkerheten att bli eftersatt. Det är till skada för både gärningsman och målsägande. En ytterligare konsekvens av förslaget är att inflytandet från förtroendevalda lekmän minskar. Det är endast den juridiskt utbildade åklagaren som får uppgiften att fälla avgörandet. Genom att åklagaren också blir domare bortfaller även möjligheten för allmänhet och målsägande till insyn. Det blir inte längre möjligt att ta del av ”processen” mellan samhället och den misstänkte, vilket inte minst kan väntas ha negativa effekter på allmänpreventionen. Det kan också förväntas att den förändrade arbetsfördelningen mellan domstolar och åklagarmyndigheter leder till ökade kostnader för de senare. Om de uppvägs av besparingar inom domstolsväsendet är, som jag tidigare framhållit, inte utrett. Förslaget kan även väntas leda till ökad belastning på polismakten. Noggranna bedömningar måste göras om huruvida förutsättningar för åtalsunderlåtelse och därmed för nedläggning av förundersökningen föreligger. Vidare kan antalet ingripanden förväntas öka som en följd av att brottsligheten ökar genom den bristande hänsynen till allmänpreventionen inom rättsväsendet. En klar risk föreligger också för att polispersonalen kommer att anse att deras arbete är meningslöst, när det i många fall inte blir någon påföljd för dem som blir föremål för polisingripande. Skälen till att detta förslag, som tidigare har förkastats, nu läggs fram är statsfinansiella. Då måste det rimligen också finnas beräkningar av hur mycket pengar vi sparar på detta förslag. Får jag be om en redogörelse för de ekonomiska vinster som förslaget kommer att leda till. Sammanfattningsvis anser vi från centerpartiet att skälen mycket klart talar mot det förslag som här föreligger. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i justitieutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Låt mig inledningsvis fastslå att från folkpartiets sida motsätter vi oss självfallet inte att ökade resurser satsas på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, narkotikabrottsligheten och de grövre våldsbrotten. Men samtidigt menar vi att sådana satsningar aldrig får gå ut över rättssäkerheten eller leda till att förtroendet för rättsväsendet minskar. Folkpartiet befarar att propositionens generösa undantag från åtalsplikten leder till att straffens allmänpreventiva syfte undermineras. Redan de många undantag som i dag finns från den absoluta åtalsplikten kan ibland leda till konsekvenser som verkar förbryllande för allmänheten. Det verkar ofta egendomligt att polis och åklagare inte inleder förundersökning vid vissa brott och att gärningsmannen helt undgår påföljd. För den allmänna laglydnaden kan det vara demoraliserande att uppleva att dessa undantag nu utvidgas och att samhället därigenom underlåter att reagera kraftfullt vid brott. Folkpartiet ifrågasätter inte att åklagarna i och för sig är väl skickade att på ett korrekt sätt göra de avvägningar som en vidgad möjlighet till åtalsunderlåtelse innebär. Vi ifrågasätter emellertid om åklagarna har resursmässiga förutsättningar att göra de avvägningar som förutsätts i propositionen. Det finns risk för att förslaget kan leda till att åklagarna får merarbete i stället för tvärtom. Och såvitt jag förstått har åklagarnas redan stora arbetsbörda varit något av en flaskhals i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. För att kunna göra en korrekt bedömning om en person av domstolen kan förväntas bli ådömd villkorlig dom krävs det att åklagarna i princip har samma utredning om den misstänktes personliga förhållanden som domstolen låter inhämta. Domstolarnas material är därvid generellt mer omfattande än det material åklagaren har tillgång till. Det skulle krävas ett inte oväsentligt merarbete för åklagarna att komplettera sitt material så att det blir av samma klass som domstolens. Vi tror vidare att förslaget kan lägga grunden till ett nytt slags processande, nämligen i frågan om åtal skall väckas. Den som har förutsättningar ser till att han får hjälp av en kompetent advokat. Därigenom kommer han att ha försteg när det gäller att förmå åklagaren att underlåta att väcka åtal eller när det gäller att begära överprövning av åtalsbeslutet. Herr talman! Från folkpartiets sida kan vi inte tillstyrka propositionen. Visserligen anser vi det nödvändigt att samhället sparar, men besparingarna får inte gå ut över rättssäkerheten eller leda till att allmänhetens förtroende för rättsväsendet sviktar.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar gäller alltså i vilken utsträckning som åklagare skall låta bli — ”underlåta” heter det på juristsvenska — att åtala någon som begått brott som hör under allmänt åtal. Jag tror att det då först kanske skall sägas några ord om åtalet som sådant. I Sverige, liksom i flertalet andra västliga rättsstater, gäller principen om absolut eller obligatorisk åtalsplikt. Den innebär att åklagaren skall vara skyldig att tala på brott som hör under allmänt åtal. Bakgrunden till det synsättet kan man finna i tankarna om rättsstatens bärande element, i det här fallet legalitetsprincipen. Rättsstatens legalitetsprincip växte successivt fram under 1700 och 1800-talet, då man satte sig till motvärn mot godtycke och rättsosäkerhet i det då rådande systemet. Bit för bit trängdes detta godtycke tillbaka. Den som är intresserad att läsa om sådant kan t.ex. ta del av Yngve Lyttkens intressanta böcker om svenska rättsfall från 1700 och 1800-talen. Legalitetsprincipen innebär att staten inte får straffa någon utan att denne gjort sig skyldig till ett i lag beskrivet brott. Men principen innebär också — och det är precis lika viktigt — att staten utan undantag också skall straffa den som gjort sig skyldig till brott. I annat fall råder inte likhet inför lagen. Det har Gunilla André och Hans Petersson i Röstånga varit inne på. Åklagarnas åtalsplikt är därför ett nödvändigt element i legaliteten — att alla skall behandlas lika. Man kan se åtalsplikten från ytterligare en rättssäkerhetssynpunkt. Att bli misstänkt för ett brott — kanske gripen och anhållen och utsatt för polisförhör — och sedan bli fri, inte därför att man är konstaterad skuldfri utan därför att åklagaren underlåter att åtala, är naturligtvis en situation som för den enskilde blir orimlig. Misstanken kvarstår, och vill den enskilde bli helt friad måste han eller hon driva ett enskilt åtal, inte i syfte att bli fälld utan för att bli helt friad från skuld. Herr talman! Det är mot den här bakgrunden man skall se åtalsunderlåtelsen. De regler om åtalsunderlåtelse som vi i dag har är undantag. Vi har sedan lång tid tillbaka regler om åtalsunderlåtelse, regler som alltså bryter igenom huvudprincipen. De nuvarande regelsystemen i det här hänseendet är relativt långtgående vad det gäller möjligheterna att underlåta åtal. Bakgrunden till det ärende som vi behandlar i dag är en diskussion som ägde rum här i landet i början av 1970-talet, när dåvarande justitieminister Geijer bl.a. förde ett resonemang, som väckte viss debatt, om s.k. bagatellbrott. Direktiven till den kommitté som skrivit det betänkande som ligger till grund för den proposition vi nu behandlar är intressanta att läsa. Jag skall citera några rader från dessa direktiv: ”Som framgår av vad jag nu har anfört kan en omprövning av åtalsbestämmelserna komma att leda till en avsevärt vidgad användning av möjligheten att underlåta åtal. Utredningen bör med hänsyn härtill överväga om tillämpningsområdet för åtalsunderlåtelse liksom f.n. bör hänföras till vissa typfall av undantagskaraktär eller om reglerna bör utformas mera allmänt. Utredningsarbetet kan sålunda komma att leda till att principen om absolut åtalsplikt överges och helt eller delvis ersätts med principen om relativ åtalsplikt. Ett accepterande av den relativa åtalsplikten kan, som nämnts, även sägas återspegla en ändrad grundsyn som innebär att sociala vårdformer av olika slag i större utsträckning ersätter straffrättsliga ingripanden.” Detta är ett mycket långtgående uttalande. Jag skall citera en bit till ur direktiven: ”En särskild fråga i samband med åtalsunderlåtelse är vilka krav som skall ställas på bevisningen för att åtal skall kunna underlåtas.

Så långtgående var dessa direktiv. Den proposition som vi nu behandlar innebär alltså att regeringen föreslår ytterligare utvidgning av dessa möjligheter, bl.a. mot bakgrund av det kommittébetänkande ur vilket jag läste upp delar av direktiven. Vi från samtliga borgerliga partiers sida har inte kunnat ställa oss bakom förslaget. Motiven härför har redan berörts. Låt mig bara innan jag kommenterar vår reservation säga något om bakgrunden kriminalpolitiskt. Från 1950 har brottsligheten i vårt land ökat för varje år. Ökningarna har varit mycket stora. Ur den officiella statistiken kan vi hämta t.ex. följande siffror. Det totala antalet anmälda brott mot brottsbalken har ökat med 400 20 och låg 1983 på 800 000 brott. Brott mot person, våldsbrotten, ökade med ca 390 96 och var 61 500 år 1983. Stölder och andra tillgreppsbrott ökade med 390 96. Antalet sådana brott år 1983 var 545 000. Skadegörelsebrotten steg med inte mindre än 1240 26, dvs. med över 13 gånger. År 1983 anmäldes 68 000 sådana brott. Sedan flera år tillbaka arbetar det samlade rättsmaskineriet under trycket av alltmer ansträngda och svårbemästrade förhållanden. Vad särskilt gäller kampen mot den växande brottsligheten har utvecklingen nu nått därhän att man på goda grunder kan tala om en kriminalpolitik i kris. Principen om hög frekvens och snabbhet i samhällsreaktionen parad med den förutsebarhet och rättssäkerhet som ligger i domstolsprocessen har successivt urholkats på olika områden. Samhället har på olika sätt sökt möta den kraftiga tillströmningen av upptäckta brott genom att del för del avlägsna olika brottskategorier och individer från att dras genom hela det straffrättsliga systemet. Ordningsbot, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse är exempel härpå. Nu gallras med hjälp av dessa institut över 300 000 individer bort från straffprocessen på ett tidigt stadium. Därtill kommer att det stora antal brott som begås av barn under 15 år överlämnas till de sociala myndigheterna. Prioriteringsproblem står vi alltid inför. Det som inger oro är proportionerna. Ett mycket stort och ökande antal brottsanmälningar avskrivs redan på polisnivån av tidsoch resursskäl. Ur allmänhetens och allmänpreventionens synvinkel är det här förhållandet djupt otillfredsställande. I stor utsträckning har allmänhetens anmälningar till polisen vid lägenhetsinbrott, cykelstölder, stölder av bilstereo, m.m. fått karaktären av rutin och hänger ofta samman med försäkringsvillkoren. Även anmälda misshandelsbrott har i oroväckande stor utsträckning börjat avskrivas. Uppluckringen av rättsnormerna är här mycket påtaglig. Detta undergräver tilltron till hela straffrättsväsendet. Genom systemen med varning, tillsägelse, rapporteftergift och ordningsbot får polisen ensam agera åklagare och domstol. Genom ordningsbotssystem mönstras på tidigt stadium en stor mängd brott av mindre allvarlig beskaffenhet bort från vidare handläggning inom rättssystemet. Nu får ungefär 200 000 personer ordningsbot per år. Med institutet strafföreläggande avses att beivra något allvarligare gärningar än med ordningsbot. Allmänpreventivt har strafföreläggandet högre verkningsgrad. De flesta uppfattar nog reaktionen som allvarlig från samhällets sida. Förfarandet har också vissa allmänpreventiva fördelar. Det går förhållandevis snabbt, reaktionen är relativt schablonartad och fyller kraven på förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens. Från allmänpreventiv synpunkt finns också flera nackdelar. Ytterligare ett stort antal gärningar gallras bort på vägen till domstol. Gärningsmannen kan i stor utsträckning bevara sin anonymitet. Institutet inrymmer därtill också den mycket obehagliga aspekten att den tilltalade kan vara benägen att godta ett strafföreläggande trots att han tycker att det är för strängt, just för att undgå att hamna inför domstol. Det förslag som riksdagen för en tid sedan antog om att höja gränsen för åklagarnas rätt att utfärda strafförelägganden från 60 till 100 dagsböter inger från dessa utgångspunkter stark oro. Nu utfärdas ungefär 100 000 strafförelägganden här i landet varje år. Antalet ökar mycket kraftigt med det antagna förslaget. Ytterligare ett stort antal brott mycket nära gränsen för fängelsepåföljd och av inbördes mycket olika beskaffenhet och svårighetsgrad dras bort från domstolarna. Anonymiteten ökar ytterligare. Åklagarna kommer säkert att försöka göra ett omdömesgillt arbete, men rättssäkerheten stärks inte av det outtalade men påtagliga hot som ligger i en domstolsprocess om man inte godtar föreläggandet. Åtalsunderlåtelse, slutligen, är ytterligare ett exempel på en bortsortering av brottmål från den ordinarie processen. Även om åtalsunderlåtelserna minskat t.ex. vad gäller narkotikabrott, meddelas över 20 000 personer åtalsunderlåtelse för olika brott varje år. De enskilda fallen rör oftast mindre allvarliga beteenden av ungdomar, men det är oroväckande att konstatera att någon annan reaktion från samhällets sida oftast inte kommer till stånd. Regeringen framlägger nu förslag om ytterligare vidgning av möjligheterna till åtalsunderlåtelse. Den överslätande toleransen och låt-gå-mentalite ten upplevs av allt fler med förtvivlan och vanmakt. Det framstår som allt viktigare att vi bryter den tvehågsenhet och det motstridiga handlingsmönster från myndigheternas sida som utvecklas, att vi bestämmer oss för vad vi som samhällsmedlemmar tycker är rätt och fel i olika handlingar och vad vi tycker är allvarligt och att vi reagerar därefter. Det måste erkännas att en svårhanterlig frågeställning uppkommer när rättsväsendet, liksom övriga samhällsområden, i ekonomiskt knappa tider måste finna vägar till ökad och bättre hushållning med resurserna. Mot kraven på besparingar och rationaliseringar står emellertid grundläggande förpliktelser i ett demokratiskt rättssamhälle att slå vakt om de fundament som bär upp medborgarnas tilltro till och respekt för rättsordningens funktioner. Inom straffoch processrättsordningen gör sig dessa förpliktelser gällande med särskild styrka. Vilka element skall man då bygga på? Förutsägbarhet tror jag både i sak och i form är den princip som har bredast anslutning hos allmänheten. Principen innebär helt enkelt att på lika brott följer lika straff. Står man i begrepp att begå brott, skall man i princip i förväg kunna få klart för sig vilken reaktion samhället har i beredskap för denna typ av brott, och detta oavsett vilken individ som är gärningsman eller kvinna. Proportionalitet är sannolikt också en princip som har brett stöd hos allmänheten. Den principen innebär att allvarligare, farligare brott ges en kraftigare, skarpare påföljd. Hög upptäcktsrisk och hög uppklarning av anmälda brott är sannolikt starkt brottsförhindrande. Hög upptäcktsrisk ingår som ett väsentligt element i allmänpreventionstanken. Snabbhet och säkerhet i det rättsliga förfarandet är likaså viktiga element. Här måste stor hänsyn tas till rättssäkerhetskrav, men det är förödande för normbildningen om påföljden för ett brott kommer först mycket lång tid efter gärningen eller om det kanske inte blir någon påföljd alls. Herr talman! Förslaget om ytterligare vidgning av åtalsunderlåtelserna kan inte accepteras. Det utgör ett led i regeringens kriminalpolitik, som vi med större och större oro reagerar emot. Man väljer strafförelägganden i ökad utsträckning. Man väljer åtalsunderlåtelser. Man väljer villkorlig frigivning. I stället för att möta brottslighetsvågen med en familjepolitik som återupprättar familjens styrka och integritet, med en skolpolitik som återger respekt för kunskap, ordning och reda, med en politik mot narkotikabrottslighet som verkligen bryter det mönster vi har levt med ända sedan 1960-talet, väljer regeringen nu att söka få så många som möjligt som begår brott bortgallrade från rättssystemet. Vi kan inte acceptera det synsättet och den politiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till den borgerliga trepartireservationen.

Herr talman! Redan 1970 tillsatte dåvarande justitieministern Lennart Geijer en statlig utredning under ordförandeskap av justitierådet Nils Mannerfeldt, med uppdrag att utreda frågan om underlåtande av åtal. Åtalsrättskommittén lade i juni 1976 fram sitt betänkande Färre brottmål med förslag till ökade möjligheter till åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning. Bakom förslaget stod bl.a. den borgerlige ledamoten, dåvarande folkpartiriksdagsmannen Daniel Wiklund. Som framgår av dagens borgerliga reservation tog det mer än fem år för dåvarande borgerliga regeringar att ta ställning till utredningsförslaget. Den nu föreliggande propositionen grundar sig endast till en del på åtalsrättskommitténs förslag. I den mån kommittéförslaget ligger till grund för nu föreslagna lagändringar innehåller propositionen vissa förbättringar, bl.a. då det gäller decentralisering av vissa beslut i åtalsfrågan och beträffande registrering av åtalsunderlåtelse. Registrering skall inte ske i ökad omfattning i det av rikspolisstyrelsen centralt förda polisregistret. Beslut om åtalsunderlåtelse skall också i vissa fall tillkännages den misstänkte i sådana former att åtalsunderlåtelsens karaktär av varning understryks. Det citat av dåvarande justitieministern Carl Axel Petris kritiska uttalande mot åtalsrättskommitténs förslag, vilket finns i den borgerliga reservationen, gäller som helhet betraktat ett annat förslag än det vi i dag har att ta ställning till. Åtalsrättskommitténs förslag gick betydligt längre än vad propositionen gjorde, liksom också de direktiv som fanns för denna kommitté. Det föreligger i dagens läge ett klart behov av att utvidga möjligheterna till åtalsunderlåtelse. Detta behov har inte minskat utan i stället ökat under de senaste tio åren. Anledningen till detta är den allvarliga brottslighetsutvecklingen, som ställer allt större krav på rättsväsendet. Det är framför allt narkotikabrottsligheten, den ekonomiska brottsligheten och våldsbrottsligheten som fordrar en växande del av rättsväsendets resurser. Det är enligt utskottets mening en fördel i stort för rättsordningen att insatser kanaliseras till problemområden där stora ansträngningar måste sättas in i kampen mot den särskilt samhällsfarliga brottsligheten. Ett vidare tillämpningsområde för institutet åtalsunderlåtelse medför vissa behövliga lättnader för domstolarna, åklagarna och polisen. Det är framför allt förslagen i rättegångsbalkens 20 kap. 7 § punkterna 1 och 3 som kan få stor betydelse i detta avseende.

Då det gäller det grundläggande rekvisitet ”väsentligt allmänt eller enskilt intresse” har en förändring skett. Ordet ”viktigt” i propositionen utbyts mot ”väsentligt”. Därmed har beaktats vad som anförts från lagrådet, som i sak har godtagit förslagen. Vid bötesbrottslighet får f.n. åtalsunderlåtelse inte meddelas om den misstänktes lagföring krävs ur allmän synpunkt. Utrymmet för åtalsunderlåtelse vidgas således genom att endast hänsynen till något väsentligt allmänt eller enskilt intresse skall hindra åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse bör i fortsättningen vara möjlig även vid åtskilliga andra fall av mindre allvarliga förmögenhetsbrott än snatteri. Departementschefen anger mera lindriga fall av exempelvis egenmäktigt förfarande, bedrägligt beteende och olovligt förfogande. Utskottet vill emellertid — i linje med resonemangen i de borgerliga motionerna 27, 28 och 30 - betona att man inte bör underskatta betydelsen av att beivra även mindre allvarlig brottslighet. Som sägs i propositionen kan allmänpreventiva synpunkter ibland tala för att ett domstolsförfarande kommer till stånd även vid mycket lindriga brott, t.ex. för att markera avståndstagande till en besvärande ökning av någon viss brottstyp. Det kan också ibland finnas ett stort allmänt intresse av att en viss rättsfråga kommer under domstolsbehandling. Att man intar denna ståndpunkt innebär inte att man, som Gunilla André har sagt, inför nya principer i svensk lagstiftning. Möjligheterna i det andra fallet av brottskonkurrens, att underlåta åtal för en del av brottsligheten när någon samtidigt misstänks för flera brott, utvidgas avsevärt genom den angivna bestämmelsen. Utrymmet för åtalsunderlåtelse beträffande brott som upptäcks eller begås sedan den misstänkte har dömts för andra brott innan han till fullo undergått påföljd blir också större. I propositionen anförs starka processekonomiska skäl för förslaget. Detta gäller särskilt i fråga om seriebrottslighet och andra samtidighetsfall. Men även i den situationen att gamla brott upptäcks först efter en meddelad dom, talar processekonomiska skäl för en utvidgad möjlighet att underlåta åtal.

Detta uttalar departementschefen med rätta i propositionen. Då det gäller förslaget att meddela åtalsunderlåtelse som ersättning för en villkorlig dom kan framhållas att detta endast är avsett att förekomma i undantagssituationer, när en lagföring inför domstol framstår som opåkallad. Det förutsätts enligt den föreslagna lagtexten dels att det allmänna grundrekvisitet om hänsynstagande till väsentliga allmänna eller enskilda intressen är uppfyllt, dels att särskilda skäl för åtalsunderlåtelse föreligger. Endast en varsam användning av en regel som den aktuella kan därför förekomma. Vad därefter gäller förslaget om åtalsunderlåtelse för brott som begåtts under inflytande av psykisk abnormitet utvidgas möjligheterna därtill på det sättet att det inte längre skall krävas att den misstänkte blir föremål för sluten psykiatrisk vård utan att det skall räcka med att öppen vård kommer till stånd. Utvecklingen då det gäller psykiatrisk vård går alltmer i riktning mot öppna vårdformer. Det är därför naturligt att möjlighet till åtalsunderlåtelse införs även vid mindre ingripande vård än sluten vård. Möjligheten till åtalsunderlåtelse i fall där öppen psykiatrisk vård kommer i fråga bör enligt departementschefen tillåtas med viss försiktighet. Då det gäller de fyra punkter som jag nu berört framförs i den borgerliga reservationen allmän principiell kritik, som jag strax skall återkomma till. Men beträffande förslaget om utvidgning av möjligheterna till åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare görs i den borgerliga reservationen en särskild markering. Uteblivna reaktioner och sanktioner är särskilt förkastliga när det gäller ungdomar, enligt reservanterna. Förslaget begränsar sig till att gälla befogenhet att avstå från resp. lägga ned förundersökningen. En ny bestämmelse därom föreslås i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Den nya bestämmelsen skall tillämpas i den situationen att det, sedan åtalsunderlåtelse har meddelats enligt LUL, upptäcks att ytterligare brott har begåtts av den unge före beslutet om åtalsunderlåtelse. Reglerna om förundersökningsbegränsning i rättegångsbalken 23:4 medger inte i dag att förundersökningen beträffande det nyupptäckta brottet läggs ner, trots att en ny åtalsunderlåtelse kan förutses enligt LUL. Den nu aktuella bestämmelsen i 5 a§ LUL öppnar en sådan möjlighet. Förutsättningen härför är dock att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte kräver att förundersökning äger rum. I övrigt föreslås ändring av denna lag bara på det sättet att grundrekvisitet för åtalsunderlåtelse blir detsamma som i rättegångsbalken. Att dessa mycket begränsade förslag till lagändringar kan föranleda en så kraftig reaktion av reservanterna som kommit till uttryck i reservationen är anmärkningsvärt. De borgerliga reservanterna, och talarna här i dag, står tomhänta då det gäller att komma med idéer och förslag som kan skapa lättnad för rättsväsendet i syfte att verkligen kunna koncentrera dess resurser på bekämpandet av allvarlig brottslighet. I reservationen ifrågasätts om inte en ökad användning av institutet strafföreläggande i stället för domstolsförfarande skulle kunna medföra en lättnad för rättsväsendet. I dag har Björn Körlof sagt att han ser med oro på den lagändring som 1982 gjordes beträffande strafföreläggande. Hur det går ihop med reservationen kan man verkligen fråga sig. Från åklagarhåll hävdas att möjligheterna att i ökad utsträckning använda strafföreläggande kan betraktas som uttömda. Dessutom medför tillämpningen av reglerna om strafföreläggande inte att man sparar utredningsresurser. Det är just detta som är av så stor betydelse och fördelen med regeringsförslaget. Propositionen kombinerar förslag om åtalsunderlåtelse med förundersökningsbegränsningar. Som en följd av att möjligheterna till åtalsunderlåtelse utvidgas ökas också möjligheterna enligt rättegångsbalken till förundersökningsbegränsningar. När de borgerliga inte har något konstruktivt att komma med ägnar de sig i stället åt att i svepande vändningar tala om att propositionen allvarligt skulle skada rättssäkerheten och ställa centrala straffrättsliga principer som likheten inför lagen åt sidan. Man påstår att en mer eller mindre slumpmässig eller godtycklig straffrättskipning är oundviklig till följd av förslaget och att detta inte kan botas ens med de mest ambitiösa föreskrifter från riksåklagarens sida och den noggrannaste tillsyn. I denna kritik bortser de borgerliga reservanterna helt ifrån att propositionen inte innebär någon principiell förändring av det hittillsvarande systemet beträffande åtalsunderlåtelse. Vad gäller rättssäkerheten understryker utskottet, liksom departementschefen, vikten av att de föreslagna reglerna tillämpas på ett enhetligt sätt, så att inte tilltron till rättsväsendets förmåga att upprätthålla likhet inför lagen rubbas. Utskottet instämmer också i departementschefens uttalande att det i första hand får ankomma på riksåklagaren att främja en enhetlig praxis genom bl.a. allmänna råd och genom inspektionsverksamhet. Även riksåklagarens tillsyn i övrigt, främst vid överprövning av åklagares beslut, är av betydelse. Utskottet vill också framhålla värdet av att särskilda utbildningsinsatser kommer till stånd. Tidpunkten för ikraftträdandet bör därför flyttas fram till den 1 april 1985. Utskottet framhåller också vikten av att utfallet av reformen noga följs och att ytterligare åtgärder vidtas som kan komma att behövas för att upprätthålla en enhetlig rättstillämpning på området. Jag har varit i förbindelse med riksåklagarämbetet och kan konstatera att arbetet redan är igångsatt för att man skall vara beredd att genomföra sina uppgifter i händelse att utskottets hemställan bifalls av riksdagen. Informationen jag fick bestyrker behovet och lämpligheten av att de föreslagna reglerna genomförs. Jag fick det bestämda intrycket att goda förutsättningar finns för att utfallet skall bli förhållandevis gynnsamt. Det ansågs också att man kunde spara avsevärda utredningsresurser genom reformen, främst då det gäller åtalsunderlåtelse vid brottskonkurrens och särskilt i fråga om s.k. seriebrottslighet. Det är riktigt att det inte finns några utredningar om hur mycket som kan sparas genom denna reform. Men inte heller i tidigare ställningstaganden från riksdagens sida, exempelvis i det ärende som gällde beslut om förundersökningsbegränsningar i anledning av den borgerliga regeringens förslag, fanns det med några sådana utredningar. Till följd av polisens och åklagarnas svåra resursbrist och med hänsyn till den stegrade brottslighetsutvecklingen är det nödvändigt att göra prioriteringar. Även utan nya bestämmelser är det ofrånkomligt att detta måste ske. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det vida bättre att man genom lag och anvisningar så långt det är möjligt reglerar hur dessa prioriteringar skall göras. Den ståndpunkt som de borgerliga intar i denna fråga medför risker för att rättssäkerheten blir mindre, liksom också likheten inför lagen, just därför att man inte är beredd att införa nödvändiga bestämmelser som reglerar detta område. Vpk har i sin motion om åtalsunderlåtelse uttalat att propositionen innehåller ett flertal viktiga tankar och förslag. Vpk yrkar inte avslag på propositionen men vill ha ett tillägg om att en bestämmelse bör införas som i förekommande fall gör åtalsunderlåtelse beroende av målsägandens medgivande. Detta villkor bör enligt vpk i så fall gälla för de fall som avses i rättegångsbalkens 20 kap. 7 § 1-3 mom., men däremot inte för de fall som avses i 4 mom. Motsvarande bör enligt vpk gälla förundersökningen. Detta betyder att vpk inte yrkar sådant medgivande när det gäller de psykiatriska fallen och inte heller då det är fråga om unga lagöverträdare. Ett krav på medgivande till åtalsunderlåtelse från berörda målsägande skulle enligt utskottets mening föra för långt. Av principiella och praktiska skäl är det inte tänkbart att i ett system för åtalsunderlåtelse, där enhetlighet i tillämpningen måste eftersträvas, målsäganden i ett enskilt fall skall kunna avgöra om åtal skall väckas eller inte. Utskottet kan därför inte ställa sig bakom införandet av en regel med ett sådant innehåll. Som departementschefen närmare utvecklar i propositionen har målsäganden många gånger ett väsentligt intresse av att åtal väcks, t.ex. om en skadeståndsfråga i något speciellt fall bör bedömas av domstol. Jag vill därvidlag särskilt hänvisa till vad departementschefen anför om beaktande av väsentliga målsägandeintressen: ”Väsentliga intressen skall beaktas. Omständigheter som är av betydelse i sammanhanget är skadans storlek och parternas ekonomiska förhållanden.” Det betyder givetvis att vad som är ett väsentligt intresse för en person med lägre inkomst inte behöver vara det när det gäller en mer välbeställd målsägande. Sociala aspekter som vpk-motionen efterlyser bör sålunda kunna beaktas. När försäkring väsentligen täcker skadan och ingen domstolsprövning fordras av försäkringsföretaget, måste målsägandens intresse av rättegång mot gärningsmannen anses vara begränsat. I den gemensamma borgerliga reservationen yrkas avslag på centerns och folkpartiets motionsyrkanden, som inte gäller avslag på propositionen. En utvidgning av möjligheten till åtalsunderlåtelse av extra ordinära skäl är motiverad enligt folkpartimotionen utifrån hänsyn till den enskilde samt hänsynen till den allmänna laglydnaden. I anledning därav yrkas i folkpartimotionen att beslut om extra ordinär åtalseftergift förutom av riksåklagaren också skall kunna fattas av regional chefsåklagare. Det är just ett sådant förslag som finns i propositionen och som utskottet tillstyrker. I de fall där riksåklagaren f. n. ensam beslutar om åtalsunderlåtelse blir även cheferna för de regionala myndigheterna och för åklagarmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö behöriga. I centermotionen hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om utvidgning av möjligheterna till åtalsunderlåtelse vid brottskonkurrens och då den misstänkte skall bli föremål för öppen psykiatrisk vård. Som jag tidigare har berört är det just sådana förslag som också finns i propositionen och som utskottet tillstyrker. Men den borgerliga reservationen har inte präglats av de synpunkter som har framförts i centerns och folkpartiets motioner i dessa avseenden. Det är moderaternas blanka avslagsyrkande vad gäller propositionen, med endast en principiell motivering, som har blivit den gemensamma borgerliga ståndpunkten. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört får jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet om åtalsunderlåtelse. Detta innebär att jag vidare yrkar avslag på den borgerliga reservationen och på vpk:s motion 1984/85:29.

Herr talman! Hans Göran Franck har hög juridisk försvarskompetens, men inte ens det räcker i det här fallet. Det går inte att få ett så här dåligt förslag att verka bra — hur än Hans Göran Franck försöker. Hans Göran Franck påstod att vi från oppositionen stod tomhänta när det gällde att lägga fram besparingsförslag. Låt mig påminna om att jag i mitt inledningsanförande just lyfte fram åtminstone två områden där vi anser att man kommit in på vägar som man kan fortsätta på — nämligen avkriminalisering och depenalisering. Sedan fick jag svar på min fråga hur mycket vi kommer att kunna spara på utgifterna om förslaget genomförs. Hans Göran Franck sade att några sådana beräkningar över huvud taget inte finns. Men vad är det då som säger, Hans Göran Franck, att det kommer att bli besparingar? Jag sade att jag inte tror att förslaget kommer att leda till besparingar, därför att kostnaderna kommer att öka hos åklagarmyndigheterna och polismyndigheterna. En fråga som jag ställde men som Hans Göran Franck inte besvarade, och som jag därför vill upprepa, är följande: Vad kommer effekten att bli av att brott och förseelser inte längre kommer att beivras? Vad kommer det att leda till? Kommer människorna att ta lagen i egna händer? Hur blir det med polisens brottsuppklarning i det här fallet? Något som verkligen förtjänar att lyftas fram är socialdemokraternas skrivning angående rättstillämpningen; den återfinns nederst på s. 12 i betänkandet. Först betonar man betydelsen av att allmänhetens tilltro till rättsväsendet upprätthålls och säger att det är av stor vikt att ökad användning av åtalsunderlåtelse inte leder till en oenhetlig rättstillämpning. Därför krävs en konsekvent och likformig praxis i tillämpningen.

Kort kan den här intellektuella kullerbyttan sammanfattas så här: Vi måste ha en enhetlig rättstillämpning, men det går inte att åstadkomma med det här förslaget, men det skall i alla fall tillämpas på ett enhetligt sätt. — Det blir sannerligen inte lätt att vara åklagare om det här förslaget skall genomföras!
Herr talman! Det är möjligt att man vinner vissa processekonomiska fördelar, men jag tycker fortfarande att det är tveksamt — jag har alls icke blivit övertygad om att det är på det sättet. Men samtidigt mister man ju en massa saker. Man mister förutsebarheten i rättsskipningen, man mister rättssäkerheten som en domstolsprövning innebär, man mister lekmannainflytandet och man mister stora delar av offentlighetsprincipen. Detta är ju våldsamma nackdelar, som skall ställas mot vissa processekonomiska fördelar. Sedan påstår Hans Göran Franck att vi kommer tomhänta. Jag skall bara erinra om några motioner som väckts från folkpartiet under årens lopp, nämligen motioner som gällt domstolsväsendet, åklagarna och polisväsendet. Om de hade bifallits hade det betytt resurser, och vi kunde ha sluppit ifrån den typ av lagstiftning som här förordas. Detta är ett område som vi från folkpartiet har satsat på. Vi vill värna om rättssäkerheten. Låt mig sedan om de extraordinära åtalseftergifterna säga att det är riktigt att det yrkas avslag på förslaget. Men om det nu skulle gå så lyckligt att hela propositionen avslås skall vi från folkpartiets sida gärna återkomma och tillsammans med Hans Göran Franck lösa problemet med den återstående biten.
Herr talman! Om jag förstod Hans Göran Franck rätt är hans filosofi följande. Om brottsligheten fortsätter att öka — och det har vi tyvärr anledning att räkna med — skall man mer och mer koncentrera rättsväsendets resurser på den grövre brottsligheten och genom olika typer av åtgärder, t.ex. åtalsunderlåtelser, ordningsbot och strafförelägganden bit för bit ur systemet rensa bort den lindrigare brottsligheten. Jag tror att man tänker fel om man gör på det viset. ; Självfallet måste vi på olika sätt arbeta mot den grövre brottsligheten, men i det långa loppet leder det fel att arbeta på det viset — brottsligheten tar sin början i ungdomsgenerationerna. Varje brott som en ung människa begår kan vara ett steg på vägen in i en kriminell karriär. Vi vet att huvuddelen av den brottslighet som vi i dag har att arbeta med — som jag beskrev begås det 800 000 brott — begås av ungdomar, väldigt många t.o.m. av ungdomar under 15 år. På brottskurvan är det en stor puckel av brott som begås av ungdomar mellan 12-13 år och 17-18 år. Jag tror att det är oerhört viktigt att det kommer en reaktion på dessa brott. År 1983 lagfördes sammanlagt 21320 personer i åldern 15-17 år. Åtalsunderlåtelse beviljades i 8 301 fall. Ca 11 000 av dessa ungdomar fick böter och strafförelägganden. Det betyder att ca 8 000 ungdomar icke fick någon annan reaktion på sitt brott än att samhället förklarade att brottet icke skulle leda till åtal. Det tycker jag är mycket allvarligt. Vi måste finna någon form av reaktion mot denna typ av ungdomsbrott, som gör att dessa ungdomars brottslighet bryts mycket tidigt. Jag kan alltså inte hålla med Hans Göran Franck i det synsätt han här utvecklar. När jag förde mitt resonemang om strafföreläggande gällde min kritik — och samma kritik framförde jag när ni utvidgade strafföreläggandesystemet — att ni sökte er uppåt i påföljdssystemet så att strafföreläggande kunde utfärdas för numera mycket allvarliga brott, dvs. brott vars påföljder i straffskalan närmar sig fängelse. Vad jag är beredd att pröva är en vidgning av användandet av strafföreläggande ”horisontellt”, dvs. att man skulle se om det finns gärningar i olika typer av specialförfattningar i brottsbalken vilka inte söker sig uppåt i allvarlig brottslighet, utan fortfarande kan betraktas som smärre brottslighet och vilka man därmed kan utdöma strafföreläggande för. Strafföreläggande är fortfarande en påföljd, vilket inte åtal är. Åtal är ett led i rättsprocessen. Det är där de stora och allvarliga rättssäkerhetsaspekterna kommer fram. Åtal innebär nämligen att det finns en möjlighet till prövning, att gå vidare till domstol med tvåpartsförhållande och annat. Därför är det omöjligt att göra jämförelser mellan åtal och strafföreläggande. Åtal ingår som ett led i processen för att åstadkomma ett rättssäkert system.

Herr talman! I mitt tidigare inlägg framförde jag som min åsikt att ni, trots den långa reservationen om tänkbara lättnader i rättsväsendet, ändå var tomhänta. Ni ställde ett ganska omöjligt förslag om strafföreläggande. Jag har utförligt belyst att det inte är en framkomlig väg för att lätta trycket på rättsväsendet. Gunilla André har i sitt inlägg tagit upp frågor om avkriminalisering och avpenalisering och sagt att hon är positivt inställd till det. Vi får väl se hur det blir när förslagen kommer på riksdagens bord. Det går att studera en hel del förslag och idéer i två utredningar som riksåklagaren har gjort på regeringens uppdrag. Jag skall komma ihåg att Gunilla André har ställt sig positiv till dessa saker, och det välkomnar jag. Men jag undrar hur det kommer att gå med den borgerliga enigheten på den punkten. Sedan säger Gunilla André och någon annan att formuleringarna är allmänna vad gäller rättssäkerheten och enhetligheten i rättstillämpningen. Det är riktigt att formuleringarna är allmänna i lagtexten. Men formuleringarna i nuvarande lagtext är varken mer eller mindre allmänna lagtekniskt sett än de formuleringar som funnits i tidigare lagstiftning. Så däri är det lagtekniskt sett inte någon skillnad. Tiden medger inte att jag går in på det här, men jag vågar säga att för den som läser motiveringarna som anförs både av departementschefen och av utskottet, och i synnerhet om man gör sig mödan att läsa specialmotiveringen, står det klart att det finns utförliga motivuttalanden i det här avseendet. Till detta kommer att riksåklagaren kommer att ge ytterligare anvisningar av praktisk natur som blir av betydelse. Detta kommer att leda till vissa förbättringar, som jag tror t.o.m. kan öka rättssäkerheten på området. Det är riktigt som Hans Petersson i Röstånga säger, att det finns brister i förslaget när det gäller att en åklagare beslutar om åtalsunderlåtelse i fråga om mindre brott. Men de bristerna finns ju i lika hög grad f. n. Jag vet inte att Hans Petersson har kommit med några förslag om att det skall göras förändringar när det gäller offentlighetsprincipen eller när det gäller förutsebarheten eller rättssäkerheten för detta. Jag vill erinra om att det 1976 förekom över 36 000 åtalsunderlåtelser. 1977 var det 25 000. För 1982 är vi nere i drygt 21 000. Det har gjorts vissa ansträngningar att förbättra lekmannainflytandet inom åklagarväsendet. Ett socialdemokratiskt förslag som går ut på att lekmannainsynen skall öka på området, inte då det gäller de enskilda fallen men när det gäller åklagarnas verksamhet i allmänhet, är inte utan betydelse i saken.

Herr talman! Hans Göran Franck berörde i sitt senaste inlägg frågan om alternativa besparingsförslag och det som jag nämnde angående avkriminalisering och depenalisering. Han sade att det skall komma förslag från regeringen vid senare tillfälle och att han var mycket intresserad av hur jag kommer att ställa mig till de förslagen. Jag vill då bara säga att vi givetvis skall studera de förslag som kommer ytterst noggrant. Det gör vi alltid när det gäller olika sakfrågor. En sak har jag inte fått något svar på av Hans Göran Franck. Jag talade om risken för att människorna upplever att brott och förseelser lämnas obeivrade. Jag vill peka på att det finns ett samband mellan reglerna om åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning. En utvidgning av möjligheterna till åtalsunderlåtelse ökar automatiskt utrymmet för begränsning av förundersökningarna. Ett brott kan således begås utan att det sker någon reaktion över huvud taget från samhällets sida. Brottsbegreppet luckras helt upp. När det föreslagna systemet verkat några år och allmänheten märker att inget händer om ett lagbud överträds, kommer det inte längre att upplevas som ett brott. Det föreligger en uppenbar risk att det allmänna rättsmedvetandet avtrubbas, och det ser vi från centerpartiets sida som ytterst allvarligt.
Herr talman! Jag medger att jag inte riktigt kunde följa tankegångarna i Hans Göran Francks replik. Det verkade som om rättssäkerheten skulle öka, om allt flera mål drogs undan domstolen. Då skulle också offentlighetsprincipen bli bättre tillgodosedd, och lekmannainflytandet skulle öka. Till slut: Hans Göran Franck skall inte bekymra sig inför det borgerliga samarbetet i justitieutskottet i framtiden; det skall vi klara av själva. Däremot skall han bekymra sig över justitieministerns nya och märkliga förslag, som ständigt är en källa till oro för rättssäkerheten.
Herr talman! Bara två synpunkter! Jag håller med Hans Petersson i Röstånga, för jag kunde inte heller följa med Hans Göran Franck i hans senaste argumentering. Om jag förstod honom rätt skulle vi agera så, att ju fler brott som inträffar här i landet och ju fler ungdomar som dras in i brottslighet, desto flera åtalsunderlåtelser skulle vi börja medge i syfte att bekämpa denna brottslighet. Det är ju konsekvensen av hans resonemang, och det är mycket märkligt. Vi måste väl ändå vara överens om att när det gäller brottslighet — och att den börjar med ungdomsbrottslighet är klarlagt — måste vi göra någon typ av ingripande. Då är åtalet den första punkt som vi börjar arbeta med för att ungdomarna skall få klart för sig att samhället ser med stort allvar på det som de har gjort. Jag redovisade här siffror som visar att nästan hälften av de ungdomar som i dag har dragits in i rättssystemet får åtalsunderlåtelse som en av de första reaktionerna från samhället när de har begått brott. Det kan ju inte vara rimligt. Det verkar som om Hans Göran Franck menar att detta skall vi fortsätta med och t.o.m. utöka. Jag har väldigt svårt att följa med i den tankegången.

Herr talman! Gunilla André ställer frågan om vad som händer om brott lämnas obeivrade. Dess värre har vi i vårt samhälle och i de flesta andra samhällen, inte minst i den västliga världen, en mycket omfattande brottslighet; Björn Körlof har varit inne på detta här i dag. Det görs 800 000 anmälningar enligt brottsbalken på ett år, och vi har därtill en mycket stor dold brottslighet. Förmodligen är det bara 25 96 av brottsligheten som anmäls. Det är klart att inte all brottslighet kan beivras med samma styrka, oavsett om den är stor eller liten och oavsett omständigheterna. Man kan ibland få det intrycket när man hör på debatten att det skulle vara möjligt. I dagens läge med en ytterligt allvarlig ekonomisk brottslighet, våldsbrottslighet och narkotikabrottslighet måste man göra prioriteringar, och det är de prioriteringarna som vi är beredda att göra. Det går inte att bekämpa all brottslighet med samma styrka och tyngd, för om man gör det kommer man inte att bli tagen på allvar när man talar om prioriteringar. Den logiska konsekvensen av den mycket kraftiga borgerliga kritiken mot förslaget om åtalsunderlåtelse skulle i själva verket bli att man vill ytterligare begränsa de nuvarande möjligheterna, ja, t.o.m. avskaffa reglerna om åtalsunderlåtelse. Jag frestas att dra den slutsatsen när kritiken blir så stark. Jag har inte yttrat — där måste Hans Petersson i Röstånga ha hört fel — att offentlighetsprincipen var lika väl tillgodosedd inom åklagarväsendet som inom domstolsväsendet. Det är ju inte offentliga förhör inom åklagarväsendet, utan det som är offentligt är utredningar och beslut, i den mån som inte utredningarna är hemligstämplade. Jag vill inte sticka under stol med att det är på det viset. Men så är det ju också nu när det gäller de åtalsunderlåtelser som vi är ense om att vi skall fatta beslut om — om man inte ändrar sig på grund av den starka kritiken emot det här institutet.

Herr talman! Om man skall våga ta till orda här i kammaren vid denna tidpunkt och med anledning av ett enigt utskottsbetänkande, måste man känna väldigt starkt för de frågor som skall behandlas. Det gör jag, och det gör vi säkert alla. Folkrörelserna är omistliga tillgångar i vår svenska demokrati. I en vital demokrati är det ytterst angeläget att ständigt analysera folkrörelsernas situation och att från samhällets sida skapa goda förutsättningar för folkrörelserna i nuet och framtiden. Våra många folkrörelser är av mycket varierande storlek och styrka och har skiftande innehåll i verksamhet och målformuleringar. Det är av yttersta värde att folkrörelsernas betydelse i vårt samhälle verkligen uppskattas och kommer till uttryck. De traditionella folkrörelserna föddes som de många människornas reaktion mot förtryck och misär. Människorna gick samman för att hävda sin rätt och kämpa för sina ideal. Ett nät av folkrörelser växte fram och kom att motsvara människornas mest grundläggande behov. Det gällde social trygghet och gemenskap samt ekonomiska förutsättningar. Men det gällde också att få delaktighet i och kunskap om de frågor som var föremål för diskussion och beslut. Det gällde också bildning. Folkrörelserna gav rika möjligheter till delaktighet i beslut och i deras genomförande. Länken mellan hjärtats tanke och handens arbete var stark och självklar. Sedan de första folkrörelserna föddes har många decennier gått och tiderna skiftat och förändrats. Samhället blir dock aldrig färdigbyggt. Det måste ständigt omskapas, förnyas, av ständigt nya generationer medborgare. Folkrörelserna är och bör självfallet vara insiktsfulla om denna stora utmaning. För att klara denna utmaning måste en ständig förnyelse ske inom folkrörelserna och i deras arbete för att möta förändringarna i samhället. Låt mig ta ett exempel. Koncentrationen och storskaligheten inom näringslivet och samhällets organisation har fjärmat den enskilde från arbetsplats och samhällsfunktioner. Här har folkrörelserna en stor uppgift att fylla ut luckorna men också att ändra förhållandena. Många lokala föreningar tar också initiativ till förnyelse av verksamhetsformer, som stimulerar till engagemang och lust att påverka boendemiljön och arbetsmiljön, som ger optimism och framtidstro till människor i bygder, hotade av utarmning, och som kan skapa gemenskap och bidra till social trygghet. Denna småskaliga verksamhet kan ske direkt av rörelserna eller genom kooperativ verksamhet på skilda områden. Många praktiska uppgifter kan med fördel utföras genom folkrörelsemedverkan. Man kan också få ut mer av knappa ekonomiska resurser på det sättet. Men sådana åtaganden måste alltid ske på rörelsernas egna villkor. Folkrörelserna får aldrig bli samhällets eller kommunernas förlängda arm genom direkt styrning av verksamheten, inte minst genom bidragskonstruktioner. Jag tycker att debatten och propåerna ibland är litet oklara beträffande denna kungsprincip i Folkrörelsesverige. Det är bra att utskottet enhälligt slagit fast egna-villkors-principen. Den kritik från fackligt håll som i skilda sammanhang riktats mot visst frivilligt ideellt arbete inom folkrörelserna måste klaras ut. Det kan inte vara rimligt att hindra sådana insatser. Det är därför bra att utskottet nu enats om att frågan bör klaras ut i anslutning till demokratiberedningens arbete och förslag. Utskottet hänvisar till att frågor om föreningslivets medverkan för verksamhet på det lokala planet tas upp i betänkandet Lokalt folkstyre genom brukarmedverkan. Vi får tillfälle att efter remissbehandling och eventuell proposition med anledning av betänkandet ta upp innehållet till diskussion. Redan nu vill jag dock säga att betänkandet innehåller inslag som vittnar om att gränsdragningen mot ett korporativistiskt samhälle inte är glasklar. Ur både den representativa demokratins synpunkt och ur äkta folkrörelsesynpunkt är detta en stor och principiellt tung fråga som kräver vaksamhet. Många frågor med folkrörelseanknytning tas upp i de motioner som ligger till grund för detta utskottsbetänkande. I motionen från centern erinrar vi om att statligt grundstöd infördes till kvinnoorganisationerna under den icke-socialistiska regeringstiden och att detta skulle följas upp av grundbidrag också till miljö-, radiooch fredsrörelser. När det gäller bidrag till radiorörelser har t.o.m. en enig riksdag 1983 hemställt om detta utan att det beaktades i innevarande års budgetproposition. Men vi skall återkomma i den frågan. Stora framtidsfrågor är nya medier och datafrågor. Det är synnerligen viktigt att de synpunkter som redovisas i rapporten Medierna, folkrörelserna och framtiden följs upp i praktiska beslut i dessa frågor. Dessa gigantiska frågor kan endast klaras med folkrörelsernas hjälp. Här behövs verkligen kunskap hos och delaktighet från de många människorna. En annan fråga som tas upp i vår motion är delning av kommuner och decentralisering av den kommunala verksamheten. Dessa frågor har redan varit föremål för riksdagsprövning. Det finns anledning att även här återkomma. Insatserna inför Världsungdomsåret har mött ett stort gensvar. De resurser som ställs till förfogande kommer säkert att bli rikligen räntebärande. Det är så vi skall se på folkrörelsearbete och kulturinsatser i vårt framtida samhälle. Med dessa korta kommentarer, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan, som formellt innebär ett avslag på motionen men som i sak är en tillstyrkan av motionsyrkandena.

Herr talman! Liksom Karl Boo tycker jag att detta är ett så angeläget ärende att jag vill ta tillfället i akt att kommentera de frågor som tas upp i betänkandet. Det råder i dag allmän enighet om folkrörelsernas och föreningslivets stora betydelse i vårt samhällsliv. Det behövs levande och starka folkrörelser, för dessa ger möjlighet för många människor att bli delaktiga i samhällsutvecklingen, och folkrörelserna är ju också som skolor i demokrati. Islutet av 1800-talet bildades de flesta folkrörelserna. Människorna slöt sig samman för att lösa gemensamma problem. Sammanhållning gav styrka att förändra verkligheten. Med den grunden bildades väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Man byggde egna lokaler, som man kunde hålla möten i. Kunskap skaffade man sig genom att bilda egna studieorganisationer och starta bibliotek. Det gemensamma arbetet gav en demokratisk skolning, som fick stor betydelse när rösträtten blev allmän och fler fick tillfälle att ta ansvar för arbetet i olika samhällsorgan. Folkrörelserna har alltså spelat en avgörande roll för att införa och utveckla ett demokratiskt styrelseskick. Folkrörelserna har varit och är i sig en självständig kraft i samhället, som engagerar en stor del av befolkningen till att söka kunskap, delta i opinionsbildningen och ta eget ansvar. Därmed är de också en väsentlig grund för att befästa och utveckla den politiska demokratin i framtiden. Jämfört med andra länder har Sverige en hög föreningsanslutning och stor variation av föreningstyper. Den övervägande delen av befolkningen är ansluten till en eller flera föreningar. Förutsättningarna för folkrörelsernas arbete är naturligtvis andra i dag än när de startades. Men även om samhället har förändrats, finns ändå fortfarande behovet av samverkan människor emellan för att lösa gemensamma problem. Problemen i dag gäller t.ex. miljöförstöring, krigshot samt drogoch alkoholmissbruk. Vi ser nya föreningar bildas kring dessa frågor. Vi ser också att människor runt om i vårt land börjar ta ett större ansvar för sin närmiljö. I storstädernas förorter byggs nya stadsdels-Folketshus. Pensionärerna tar ansvar för dagservicecentraler. Hyresgästerna tar själva ansvaret för skötseln av bostadsområdena. Idrottsföreningar är med och bygger och tar ansvar för driften av idrottsanläggningar. Andra föreningar övertar skötseln av fritidsgårdar. Många folkrörelser, t.ex. fackliga, religiösa och nykterhetsorganisationer, gör också stora insatser i s.k. kamratstödjande verksamhet. Under senare tid har också ett antal nya kooperativ bildats. Kanske de mest kända är skolkooperativ och föräldrakooperativa daghem. Men vi kan glädjande nog se att kooperativ även bildas av ungdomslag, som fortsätter sitt arbete genom att driva olika verksamheter i kooperativa former. De här exemplen visar att det finns livskraft hos och meningsfulla uppgifter för såväl gamla som nya folkrörelser och kooperativ. Som grund för utskottets betänkande ligger två motioner, som främst syftar till att samhället bör stödja och bättre ta till vara folkrörelsernas möjligheter till insatser i samhällsarbetet. De frågor som motionärerna tar upp finns med i direktiven till 1983 års demokratiberedning, som också Karl Boo berörde i sitt inlägg. Beredningen skall bl.a. överväga hur det lokala föreningslivet på egna villkor kan samverka med kommunerna, delvis för att bättre utnyttja tillgängliga ekonomiska resurser men också för att bättre ta vara på de kunskaper och erfarenheter som finns inom folkrörelserna. Utskottet anser att det är viktigt att folkrörelserna förblir fria och självständiga gentemot olika samhällsorgan och att deras rätt att verka på egna villkor bevaras. Folkrörelserna får inte växa in i samhällsapparaten, utan självständigheten måste slås fast. Demokratiberedningen har nyligen lagt fram ett diskussionsbetänkande samt gett ut en rad skrifter. Deras syfte är att uppmuntra till diskussion samt stimulera försöksoch utvecklingsarbete. Den av regeringen tillsatta barnoch ungdomsdelegationen har också till uppgift att behandla folkrörelsefrågor, bl.a. om folkrörelserna kan ta över vissa uppgifter, exempelvis när det gäller fritidsaktiviteter som i dag samhället ansvarar för. Inför världsungdomsåret har anslagits en ansenlig summa pengar för just utvecklingsoch försöksverksamhet. Temat för ungdomsåret är delaktighet. Så det finns en rad olika aktiviteter på gång, vilket också tas upp i motionerna och betänkandet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande 5.

Herr talman! I denna sena timme skall jag be att få begränsa mina synpunkter på detta betänkande till några få. Den första synpunkten handlar egentligen inte om förslagets konkreta innehåll utan snarare om de brister i regeringens handläggning av förslaget som propositionen bär vittnesbörd om. Det är en riktigt dåligt förberedd proposition som riksdagen i morgon har att ta slutgiltig ställning till. I detta hänseende är den en värdig efterföljare till den proposition om ny fastighetsskatt som riksdagen tidigare denna vecka har diskuterat. I förslaget till reglering av svenskundervisningen för invandrare finns inget lagförslag med. Det finns inte ens ett förslag till nya statsbidragsbestämmelser, som i så hög grad styr det konkreta innehållet i den verksamhet som vi nu diskuterar. Herr talman! Detta är ett bekymmer för riksdagen. Genom sitt sätt att illa bereda ärendena sätter regeringen riksdagen i en beslutsposition som denna inte rimligtvis i all oändlighet kan acceptera. Det är de facto omöjligt för riksdagen att genomskåda vad regeringens förslag innebär. Därmed har riksdagen heller inga möjligheter att till fullo överblicka konsekvenserna av sina beslut. Regeringens förslag bör när de presenteras för riksdagen innehålla alla relevanta delar och inte lämna hälften till ett senare tillfälle. Min andra kommentar hänför sig till regeringsförslaget i sak. Den kommentaren sönderfaller i sin tur i några delar. Regeringen har tvingats till en viktig reträtt i förhållande till förslaget i den ursprungliga propositionen. Regeringen har tvingats att medge att den korta undervisningstid som man var beredd att erbjuda invandrarna var alltför kort för att dessa skulle ha en möjlighet att finna sig väl till rätta i det svenska samhället. Utskottet föreslår att utbildningstiden, den s.k. grund-SFI, ökas från regeringens föreslagna 400 timmar till 500 timmar. Detta är ett utmärkt resultat av utskottets behandling och ökar möjligheterna för invandrarna att åtminstone hyggligt lära sig det svenska språk som de senare skall använda i yrkesoch privatliv. Regeringen har alltså fått ge sig i denna fråga, som i så många andra frågor på utbildningsområdet den senaste hösten. På samma sätt som invandrarna enligt vår mening har rätt till en undervisning av sådan längd att de faktiskt har en chans att lära sig det svenska språket, bör de också ha en rätt att bestämma på vilket sätt och av vilken utbildningsanordnare den undervisning de har rätt till skall förmedlas. Som vanligt, höll jag på att säga, tycker socialdemokraterna att denna rätt inte skall tillkomma den enskilde. Det är kommunalpolitikerna som skall bestämma vilka valmöjligheter den enskilde invandraren i realiteten skall erbjudas. Jag har inte svårt att föreställa mig situationer där ett de facto-monopol lätt kan uppstå för ett visst studieförbund när det gäller att erbjuda sina utbildningstjänster till invandrarna. Vi moderater kan inte acceptera en ordning av detta slag. Invandrarnas integritet får under inga omständigheter kränkas. Varje invandrare skall ha rätt att själv välja den utbildningsanordnare som invandraren tycker bäst svarar mot de intressen han eller hon har. Aldrig skall det kunna bli så att det bara finns ett politiskt anknutet studieförbund att tillgå. Kommunerna skall i sin tur aldrig kunna vägra att ställa upp med SFI-undervisning om invandrarna så begär, men de skall heller inte kunna förvägra några andra som vill erbjuda sina utbildningstjänster att också vara med och anordna undervisningen. Herr talman! Vi moderater ser politiken ur den enskildes synvinkel. Gör man det, blir det sätt som den statliga och kommunala verksamheten skall organiseras på rätt självklart. Med det anförda vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna till utbildningsutskottets betänkande 6.

Herr talman! Jag tänker börja med att säga några ord om vårt särskilda yttrande, som i det här sammanhanget skall uppfattas som en röstförklaring. I vår motion 2979, som väcktes med anledning av propositionen om svenskundervisning för vuxna invandrare, har vi nämligen som första yrkande ett avslag på propositionen. Vi ansåg då, och anser fortfarande, att regeringen presenterat ett mycket dåligt och ofullständigt förslag. Propositionen saknar konkreta förslag i praktiskt taget alla viktiga delar — men ändå begärde invandrarministern att riksdagen skulle godkänna förslaget om en förändrad svenskundervisning för invandrare praktiskt taget in blanco. Men det gjorde inte utbildningsutskottet, och därför har riksdagen nu på sitt bord ett betänkande som högst avsevärt skiljer sig från propositionen. På en lång rad punkter har utskottet, med anledning av våra motioner, gjort klarlägganden som kommit till uttryck i ett antal tillkännagivanden. Mot den bakgrunden och med den bestämda viljan att inte förorsaka onödig tidsutdräkt har vi ändå valt att medverka till ett i långa stycken enigt utskottsbetänkande. Det är ingen bra ordning att regeringen presenterar så dåliga propositioner att merparten av beredningsarbetet får göras i utskotten, och i det fallet är utbildningsutskottet särskilt drabbat. Vi är tacksamma för att invandrarministern inte så ofta skriver propositioner som gäller vårt verksamhetsområde. Vi har full sysselsättning ändå. Vi har som jag nämnde nått betydande framgångar med våra motionskrav. Det gäller t.ex. längden på utbildningen, som ökar från 600 till 700 timmar och det gäller utbildningsanordnarna, där tyngdpunkten nu läggs på kommunens reguljära utbildningsväsende och, med en komplettering, utöver studieförbunden också av folkhögskolorna. Det gäller likaså kvalitetskraven, både beträffande utbildningens innehåll och beträffande lärarnas kompetens och utbildningsmöjligheter. På en viktig punkt har vi dock ansett oss nödsakade att anmäla vår reservation, och det gäller frågan om reformens finansiering. Även här gäller i första hand kritiken att man inte har ett färdigt förslag till statsbidragsregler när man nu går att fatta ett beslut som lyfter över ansvaret för invandrarnas svenskundervisning från staten till kommunerna. Det hade då varit rimligt att man också hade kunnat ge ett besked till dessa kommuner om hur statsbidragsreglerna skall vara utformade och vilken grad av kostnadstäckning kommunerna skall få. Vi har nått så långt att utskottsmajoriteten nu skrivit att man utgår ifrån att ett schabloniserat statsbidrag skall täcka de beräknade genomsnittskostnaderna. Vi tycker fortfarande att detta är för vagt uttryckt och hade hellre sett ett tillkännagivande. Vi menar att det är ett anständighetskrav att staten är beredd att betala vad det kostar när man nu lägger över ansvaret på kommunerna och dessutom föreskriver vad utbildningen skall innehålla i form av omfattning, kvalitet och kompetens. Kommunerna har ju inte bett om den här uppgiften! Jag vill, herr talman, sluta med en fråga till Anita Gradin. Kommer de nya statsbidragsreglerna att innebära att kommunerna får 100 96 av en beräknad, schabloniserad kostnad i statsbidrag? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om jag vill medverka till att elevers och föräldrars medverkan, delaktighet och ansvar i skolan även får omfatta skolskjutsverksamheten. Jag vill till att börja med framhålla att det är en kommunal uppgift att svara för hur skolskjutsverksamheten skall ordnas och i vilken form den skall ske. Skolskjutsverksamheten regleras i förordningen om skolskjutsning. Statens trafiksäkerhetsverk har därutöver meddelat kompletterande föreskrifter. Enligt dessa föreskrifter finns det ett inte ringa utrymme för föräldrarna att ha ett inflytande på och medverka i skolskjutsverksamheten. Skolstyrelsen bör nämligen samråda med bl.a. föräldraföreningar innan skolstyrelsen fattar beslut om skolskjutsningen. Enligt trafiksäkerhetsverkets föreskrifter skall det dessutom hållas en särskild genomgång med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. En sådan genomgång skall också hållas i samband med föräldramöte. Inom 1983 års demokratiberedning arbetar en särskild skolgrupp enligt tilläggsdirektiv med att ta fram förslag som syftar till att öka elevernas och föräldrarnas medverkan, delaktighet och ansvar i skolan. Frågan om skolskjutsverksamheten behandlas inte särskilt i direktiven. Det finns dock enligt min mening inget som hindrar att utredningsgruppen tar upp denna fråga i sitt arbete.

Herr talman! Ett tack till civilministern för svaret på frågan. Det här skolskjutsfallet i Vänersborg tog jag upp tidigare i vår i en fråga till vice statsministern. Den gången frågade jag om den personliga friheten gentemot kollektivet. De anställda ansåg då att fackföreningen, Transportarbetareförbundet, gick alltför bryskt till väga i sin iver att teckna kollektivavtal. Det var blockad som var aktuellt vid det tillfället. Transport utövade även påtryckningar på kommunen för att åstadkomma att avtalet med entreprenören sades upp. Detta ledde fram till att Vänersborgs kommun nu har planer på att utestänga entreprenörer som på arbetsmarknaden ej har godkända avtal. I detta läge har föräldrar och barn, vilka berörs av den aktuella entreprenörens verksamhet, protesterat hos kommunen genom namninsamling. De åberopar trafiksäkerheten som ett skäl och vidare att kommunen inte skall lägga sig i tvister på arbetsmarknaden. Det var då som tanken slog mig att kanske civilministern hade något att säga i det här fallet. Civilministern har ju givit direktiv till demokratiberedningen, där brukarmedverkan och brukarinflytandet fått stort utrymme. I just detta fall är föräldrar och barn brukare. Tanken bakom decentraliseringspolitiken är dels att minska den statliga styrningen, dels öka de enskilda människornas möjligheter till inflytande på det lokala planet. Den fråga som jag har ställt gäller den senare delen, nämligen inflytandet på det lokala planet. Civilministern har genom många fagra tal om avbyråkratisering, närdemokrati och brukarinflytande skapat förväntningar ute i landet som säkerligen slår över i misstro om ingenting händer. Nu svarar civilministern att frågan om vem som skall bedriva skolskjutsverksamhet är en kommunal angelägenhet, och det är klart att det är så. Vidare säger han att det står utredningsgruppen fritt att ta upp frågan. Med detta svar har civilministern inte svarat på frågan, utan överlämnat ansvaret till utredningsgruppen. Det är möjligt att skolskjutsverksamheten inte är något bra exempel på brukarfråga, men det aktuella fallet är däremot ett bra exempel på den skepsis som stora väljargrupper känner och som brukar bära benämningen politikerförakt. I ärenden av detta slag borde de lokala politikerna, enligt min mening, lyssna betydligt intensivare på just brukarna. Jag tror att civilministern håller med mig om detta. Civilministern är ju det statsråd som skall föra medborgarnas talan mot förvaltning och byråkrati. Jag skall tillåta mig att citera några meningar i ett tal som civilministern har hållit: ”Vi måste känna pulsslagen ute i samhället, känna av stämningarna i tiden och ta med oss problemen in i våra beslutande organ. Här behöver förtroendemannarollen klarare utmönstras gentemot tjänstemän och fack.” Detta är vackra ord som jag helt instämmer i, men civilministern och jag kanske inte tolkar dem på exakt samma sätt. Herr talman! Till sist vill jag fråga civilministern om han anser att socialdemokraterna i Vänersborg känner pulsslagen och stämningarna ute i samhället.
Herr talman! Jag ber att få tacka Ingvar Karlsson i Bengtsfors för att han hade vänligheten att läsa upp intentionerna när det gäller regeringens arbete att värna medborgarna gentemot byråkratin. Mitt svar speglar också att vi på detta område, som gäller möjligheterna till brukarinflytande för föräldrarna, har ganska ordentliga skrivningar redan i dag. Nu avvaktar kommunen det som pågår mellan parterna på arbetsmarknaden. Man kan väl säga ätt brukarinflytandet när det gäller själva innehållet i skolskjutsverksamhet, säkerhetsfrågor osv. är ganska bra garanterat i dag. Beträffande formerna för spelregler på arbetsmarknaden osv., som kommer in i detta fall, har detta sin särskilda lagstiftning, och där måste parterna fritt få verka enligt dessa regler.
Herr talman! Helt klart förstår jag att civilministern inte vill gå in på det konkreta fallet mera ingående. Men jag tänkte med min fråga i alla fall belysa hur det kan fungera ute i en kommun i landet. I och med att civilministern är den minister som håller i avbyråkratiseringsfrågorna och i närdemokratin, tyckte jag att det var lämpligt att ställa denna fråga. Jag menar att politiska initiativ av detta slag som tas ute i kommunerna inte gagnar det arbete som vi bedriver i demokratiberedningen, som syftar till att folk skall få större förtroende för politikerna och för deras arbete. Det är ju mer eller mindre tvärtom — förtroendet minskar när man sysslar med sådana saker. Jag vet att riksdag och regering inte lägger sig i kommunernas arbete — och det är helt riktigt. Jag tycker att kommunerna skall få sköta sig så fritt som möjligt. Det är meningen bakom decentraliseringspolitiken. Men det skadari varje fall inte om man någon gång kunde höja fingret och säga: Så här anser jag att man inte skall handla. Jag tycker att civilministern kunde göra ett sådant uttalande utan att ha tagit fram för stora pekpinnar mot Vänersborgs kommun. Detta är ju ett mycket dåligt exempel på hur det skall fungera ute i en kommun. En kommun skall inte lägga sig i arbetsmarknadens parters arbete, utan det skall de sköta själva.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig när jag avser att ta initiativ till igångsättande av kårhusprojektet i Linköping. Berit Löfstedt har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att lösa lokalfrågan för studenterna i Linköping. Börje Stensson har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att åstadkomma att medlen för byggande av samlingslokaler m.m. används för bl.a. kårhusbygge vid Linköpings universitet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill först påpeka att det aktuella projektet har tre syften, nämligen att dels frigöra forskningslokaler som f.n. upptas av en restaurang, dels förbättra restaurangsituationen för anställda och studerande vid universitetet, dels få till stånd ändamålsenliga lokaler för studentkårsverksamhet. Jag anser att det är angeläget med en lösning i samtliga dessa tre avseenden. Byggnadsstyrelsen har under sommaren 1983 överenskommit med studentkåren i Linköping om samverkan i ett gemensamt projekt. Det är inte möjligt för mig att i dag utställa några löften om tidpunkt för byggstart för kårhusprojektet lika litet som för något annat byggnadsobjekt. Investeringsfrågorna bereds f.n. inom regeringskansliet. Jag vill i detta sammanhang nämna att stödet till samlingslokaler inte kan tillämpas för det aktuella projektet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret och framför allt för den hänsyn hon visat genom att skjuta på svaret ett antal gånger då jag på grund av sjukdom varit förhindrad att ta emot det. Men frågan har inte förlorat i aktualitet, utan man kan väl säga att den snarare ökat i aktualitet. Därom vittnar inte minst den omständigheten att 500 studenter från Linköping för 14 dagar sedan uppvaktade utbildningsministern i ärendet. Till detta kommer att två kolleger här i riksdagen också ställt frågor i samma ärende. Själva skälet till att jag ställde frågan den 7 november var att jag dagen innan hade haft en debatt i Linköping med bl.a. generaldirektören i byggnadsstyrelsen Hans Löwbeer om universitetsfrågor. Generaldirektören fällde då orden att han ansåg att det var skandalöst handlat av regeringen att ännu inte ha tagit itu med kårhusbygget. Orden är alltså hans. Han provocerade mig och ville att jag skulle framställa en fråga i riksdagen därom. Frågan om kårhusbygget som sådant gäller inte bara ett kårhus — som utbildningsministern mycket riktigt säger — utan det är även fråga om restaurang som utgör den stora biten i sammanhanget. Det gäller också att frigöra forskningslokaler. Som det nu är är situationen närmast ohållbar. Restaurangen har varit provisorisk alltsedan 1971 och är dimensionerad för 700 luncher, men det är mellan 1 100 och 2 000 som skall äta där varje dag. Det är långa köer. De fackliga organisationerna protesterar. Till detta kommer att yrkesinspektionen samt miljöoch hälsovårdskontoret i Linköping har utdömt lokalerna. Det finns inga forskarutrymmen för produktionsteknik, inte heller för kvalitetsteknik och industriell ergonomi. Riksdagen har ändå fattat ett beslut om att dessa aktiviteter skall finnas där. År 1986 är det fullt intag på civilingenjörslinjerna, och då kommer det att närmast vara kaos där nere. Dessutom känner sig studenterna svikna. De har i februari fått ett muntligt löfte att man snarast skulle sätta i gång med bygget och att det skulle vara med i nästa års budgetproposition. Så blir det uppenbarligen inte. Donatorerna måste naturligtvis känna sig svikna. 8,5 milj.kr. har samlats in i Östergötland. Projektet är beräknat till 40 miljoner. Det finns alltså inte pengar, heter det. Men i går kunde vi i tidningarna läsa att regeringens julklapp till Linköping var 30 miljoner för ett nytt Folkets hus. Statsrådet säger att det inte är fråga om samma konto, men den ena handen måste veta vad den andra gör inom regeringen. Min fråga blir: Delar statsrådet den här synen i regeringen, att ett nytt Folkets hus är angelägnare än en lösning av universitetets utomordentligt prekära lokalproblem, eller har statsrådet helt enkelt blivit överkörd?

Herr talman! Också jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Självfallet förstår jag principiellt att det f.n. kan saknas medel till kårhuset i Linköping. Samtidigt förstår jag studenternas besvikelse över att inte mycket snart kunna få komma i gång med sitt efterlängtade kårhusbygge. Som utbildningsministern vet och som Birger Hagård redan sagt har studenterna arbetat mycket hårt och engagerat för sitt kårhus. Det är inte heller okänt att studenterna samlat in omkring 8,5 milj.kr. för ändamålet. Pengarna kommer från enskilda, företag, organisationer och inte minst från studenterna själva. Nu vill jag ändå tolka utbildningsministerns svar i positiv riktning för framtiden. Mest hoppingivande finner jag det vara att svaret så tydligt innehåller en betoning av de problem vi har i Linköping och angelägenheten av att lösa dem. Herr talman! Jag vill också ta tillfället i akt att kortfattat beskriva situationen i Linköping. Vi har drygt 7 000 studenter bara i själva Linköping och därutöver 414 forskarstuderande. Dessa studenter har inget kårhus i egentlig mening. Kårexpeditionerna är inrymda i baracker av typ arbetsplatskontor. Lokalerna är trånga och kyffiga. När jag var där och hälsade på dem som arbetar på expeditionerna för en dryg vecka sedan hade de just fått en persondator för något ändamål, men jag måste säga att jag inte begriper var de skall kunna ställa den, även om en persondator ju inte är någon särskilt stor apparat. Lika illa förhåller det sig med restaurangen. Den är inrymd som ett provisorium i laboratorielokaler, som egentligen är avsedda för forskningsändamål, och det säger sig självt vilka effekter sådant får. Till detta kommer att hälsovårdsmyndigheterna är måttligt förtjusta i de nuvarande arrangemangen. Den totala lokalsituationen vid universitetet är utomordentligt ansträngd. Därför är restaurangfrågan så angelägen. Utbildningsministern framhåller i sitt svar att investeringsfrågorna f.n. bereds i regeringskansliet. Eftersom jag tycker mig förstå att det finns en betydande insikt om behovet av att lösa kårhusfrågan i Linköping, tillåter jag mig till slut att uttrycka en förhoppning om en positiv utgång av denna beredning.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på min variant av den viktiga frågeställningen om hur det skall gå med kårhusbygget vid Linköpings universitet. I slutet av svaret säger statsrådet: ”Jag vill i detta sammanhang nämna att stödet till samlingslokaler inte kan tillämpas för det aktuella projektet.” Men är det alldeles givet att de särskilt anvisade medlen för att motverka byggarbetslöshet skall fördelas av delegationen för fördelning av medel till samlingslokaler? Det måste väl ändå vara så att regeringen har alla möjligheter att påverka vart de särskilda medlen skall gå. Jag vill därför fråga statsrådet Hjelm-Wallén om statsrådet verkligen har gjort allt vad som är möjligt att göra för att just medlen för att motverka byggarbetslöshet i Östergötlands län och i Linköping verkligen skulle gå till kårhusbygget. År 1981 startade man en insamling för kårhusbygget. Projekteringsuppdraget blev klart hösten 1983. I dag, på Luciadagen, tycker jag att man kan säga att det var då det första ljuset tändes för kårhusbygget. Årsskiftet 1983-1984 godkändes arkitektens förslag, och det andra ljuset kunde tändas. I februari i år kunde man läsa i pressen att statsrådet Lena Hjelm-Wallén halvt om halvt gav ett muntligt löfte om pengar till kårhusbygget, kanske i 1985 års budget. Det tredje ljuset kunde då tändas. I slutet av november uppvaktades regeringen av flera hundra studenter. Alla tre ljusen blåstes mycket brutalt ut. Hur situationen är i dag har beskrivits av tidigare talare, och jag skall därför inte uppehålla mig vid det. Men i och med att en antydan om de här särskilt anvisade medlen gjordes vid torsdagens regeringssammanträde tyckte jag att ett nytt hoppets ljus tändes kring den här frågan, men det förefaller som om statsrådet Lena Hjelm-Wallén är beredd att blåsa ut även det. Låt mig fråga: Är det inte möjligt att i regeringen verka för att medel anvisas till kårhusbygget i Linköping? Har statsrådet verkligen gjort allt vad som går att göra för att de medel som är anvisade för att motverka byggarbetslöshet skulle ha kunnat gå till kårhusbygget? Det måste enligt min åsikt ändå ha varit möjligt för statsrådet att i regeringen ha verkat för att dessa 30 miljoner verkligen kommit kårhusbygget i Linköping till del. Har allt gjorts i det avseendet från statsrådets sida?
Herr talman! Jag förstår mycket väl att det från anställda och studerande kan resas ganska hårda krav på nya lokaler för restaurang och kårhus vid Linköpings universitet. Restaurangsituationen är otillfredsställande, och det är mycket önskvärt att de studerande får sitt kårhus. Studentkåren har lyckats mycket väl med sin insamling. Jag har stor respekt för kårens insatser och dess engagemang i den här frågan. Redan från början har jag givit studenterna mitt stöd, och det kommer jag att fortsätta att göra, och vridit och vänt på frågan ur alla aspekter — jag kan verkligen försäkra det. Men det är så att investeringsutrymmet är mycket begränsat. Det finns inom universiteten och högskolorna en mängd ytterst angelägna projekt. Det handlar ofta om lokaler som måste uppföras därför att de är helt avgörande för forskningsoch utbildningsverksamheten. Jag vill erinra om att kårhusbygget och restauranglokalerna i Linköping står som nr 24 på den prioriteringslista som UHÄ och byggnadsstyrelsen gör upp tillsammans. Det går inte att använda samlingslokalsstödet för att uppföra restaurangoch kårlokaler vid ett universitet. Att regeringen har tagit till samlingslokalsstödet för att stödja Linköping och motverka byggarbetslösheten där beror på att man får ut en så mycket större sysselsättningseffekt av det än av andra statliga direkta satsningar, eftersom man bara betalar en del av investeringskostnaden i det sammanhanget. Även om jag i dag inte kan lämna något besked om när kårhus och restaurang kommer att uppföras i Linköping vill jag betona att det handlar om när de skall uppföras. Jag hoppas att byggandet skall ske så snart som möjligt och på det sätt som är överenskommet, alltså samordnat kårhus och restaurang.

Herr talman! Det är verkligen en tröst för ett tigerhjärta att få höra att projektet står som nr 24 på en lista. Frågan är vad som har hänt, innan man hunnit ned till nr 24 i detta sammanhang. Som vi tidigare klarlagt här har ju yrkesinspektionen och miljöoch hälsovårdsmyndigheterna dömt ut de restauranglokaler som nu finns. Det är således angeläget att snabbt vidta åtgärder. Det kan bli många miljoner som måste kastas ut på ett nytt kök. Hur skall man kunna klara det? Detta är inte särskilt väl planerat. Jag får väl tolka statsrådets svar så att hon inte med kraft har kunnat hävda dessa intressen inom regeringen. Man har ju ändock vidgat ramen för bostadsdepartementet med 30 milj.kr., de 30 miljoner som går till ett nytt Folkets hus och som är exakt den summa som skulle behöva skjutas till de 8,5 miljoner som redan finns. Till detta kommer att studenterna med rätta kan anse sig svikna. Om man hade kunnat gå efter de gamla bestämmelserna, hade man också hoppats kunna få ett räntefritt amorteringsfritt lån i samband med startandet av själva kårhusbygget. Regeringen var inte pigg på detta, eftersom det hade visat sig att man i andra sammanhang inte hade avsatt tillräckligt mycket pengar för underhåll. I stället skulle byggnadsstyrelsen bygga projektet och hyra ut det hela till studenterna. Därav blev alltså intet, och det finns anledning att säga som generaldirektören Löwbeer: Handlandet är skandalöst. Just detta att man inte har handlat i tid kommer säkert att bli rätt dyrbart i slutänden.
Herr talman! Jag både vill och måste förlita mig på det tydliga engagemang för att så snart som möjligt få en lösning på kårhusfrågan i Linköping som jag tolkar in i utbildningsministerns replik. Detta måste vi göra för studenternas skull. Det är studenternas besvikelse vi måste ta itu med. Det är deras kårhus vi skall kämpa för.
Herr talman! När statsrådet Lena Hjelm-Wallén betygar att hon har arbetat intensivt för den här frågans snara lösning vill jag gärna tro det. De medel som anvisats för att motverka byggarbetslöshet kunde emellertid lika gärna ha gått till kårhusbygget. Det var väl inte alldeles nödvändigt att de skulle gå till ett Folkets hus-bygge i kombination med konsertsal. Det är fortfarande politisk strid kring den här frågan. Vissa överklaganden är gjorda. Är det alldeles säkert att byggverksamheten kommer i gång? Kårhusbygget är ju färdigprojekterat och skulle kunna sättas i gång, om medel hade anvisats av regeringen just för detta ändamål. Jag kan inte befria mig från tanken att det är speciellt starka politiska krafter som har arbetat för att just Folkets hus-bygget och konsertsalen skulle få pengar, medan det mycket angelägna kårhusbygget, som berör så många människor — i arbete och i studier — lämnas åt sitt öde ytterligare en tid. Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att det har kunnat gå till på detta sätt.
Herr talman! Vi talar om olika anslag. Inom samlingslokalsstödet kan man göra vissa prioriteringar. Detta utnyttjas ganska ofta i sysselsättningssammanhang just därför att det har en större sysselsättningseffekt. De investeringsmedel vi har för universitet och högskolor är en annan sak. Denna regering har kraftfullt betat av det som har funnits på listan. Tyvärr fanns det ett så kraftigt uppdämt behov efter de borgerliga åren att det faktiskt tar litet tid. När jag nämnde att kårhusprojektet ligger som nr 24 på prioriteringslistan, är det alltså inte min prioriteringslista det är fråga om utan byggnadsstyrelsens. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare. Jag menar att det är en tidsfråga när kårhus och restaurang skall byggas. Jag vill att de studerande och de anställda vid universitetet i Linköping skall få sin restaurang och sitt kårhus, men jag tror inte att vi kommer längre i diskussionen om tidpunkten här och nu.
Herr talman! Jag vill inte fortsätta att polemisera mot statsrådet, utan jag hoppas på hennes goda vilja i sammanhanget. När nu olyckan skett att projektet inte tycks komma i gång på det sätt som varit avsett och inom rimlig tid, vill jag ställa frågan: Är utbildningsministern då beredd att medverka till andra lösningar? Det är så angeläget att detta projekt kommer i gång att man måste pröva alla olika initiativ. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att kommunen byggde, och man skulle kunna tänka sig att privata intressenter kommer in. Detta fordrar naturligtvis att man löser diverse markproblem. Är utbildningsministern beredd till okonventionella lösningar för att snabbt få snurr på hela det här ärendet?
Herr talman! Statsrådet Lena Hjelm-Wallén talar nu, liksom tidigare, om Torsdagen den byggnadsstyrelsens prioriteringslista och säger att projektet ligger på plats — 13 december 1984 nr 24. Mellan raderna i hennes svar kan man kanske läsa sig till att statsrådet ger frågan högre prioritet. Kan det vara fråga om halva distansen eller kanske Om reglerna för in någon av platserna mellan ett och fem? Det vore intressant att få veta mera tagning till gymnakonkret vari det stora intresse som Lena Hjelm-Wallén nu redovisar ligger.
Herr talman! Jag har lämnat svaret att beredningsarbetet fortskrider. I det arbetet kommer vi naturligtvis att ta in inte bara de traditionella sätten att uppföra lokaler utan också se om andra möjligheter är genomförbara. När vi har fattat beslut kommer jag också att ge besked om prioriteringen, men det kan jag alltså inte göra i dag.
Herr talman! Jag vill ändå notera det positiva i svaret. Jag hoppas att vi kan räkna med att det som är sagt här beträffande prioritering och intresse från statsrådets sida innebär, symboliskt, att ett fjärde ljus är tänt, nu i advent.
Herr talman! Jag hoppas att man kommer att lyckas vad gäller okonventionella lösningar. Pengar finns ju förvisso. Kommunens bostadsföretag skulle kanske också kunna gå in och bygga, om så vore. Kanske också privata intressenter kan komma in. Det viktigaste är att någonting händer och händer snabbt. Annars är jag rädd för att Lena Hjelm-Wallén, nästa gång hon kommer till Linköping, får köa så länge i lunchkön att hon inte hinner bli mätt. Hon är hjärtligt välkommen dit ner — men då också med något positivt i bagaget.

Herr talman! Göran Allmér har frågat mig vad jag avser att göra för att riksdagsbeslutet om att prioritera 16 och 17-åringar vid intagning till gymnasieskolans grundskoleanknutna studievägar skall få rätt tillämpning. Göran Allmér hänvisar därvid till uppgifter som han har fått om att en elev som är intagen i gymnasieskola inte beviljats ledighet från skolarbetet för att studera utomlands eller för att arbeta eller praktisera. Jag kan för min del inte se något direkt samband mellan riksdagsbeslutet om intagning till gymnasieskolan och det problem som Göran Allmér 13 beskriver och som gäller elever som redan befinner sig i gymnasieskolan. De bestämmelser som regeringen har utfärdat med anledning av det nämnda riksdagsbeslutet har inte inneburit någon förändring av skolförordningens 9 kap. 54 §, som avser rektors rätt att bevilja elev ledighet från skolarbetet. Det ankommer inte heller på mig eller på regeringen att ingripa i handläggningen av enskilda sådana elevärenden. Jag vill också erinra om att vi f. n. inte har några erfarenheter av intagning till gymnasieskolan enligt de nya prioritetsbestämmelserna. Sådana erfarenheter kommer att ha vunnits tidigast till nästa höst. Jag förutsätter självfallet att skolöverstyrelsen uppmärksamt följer utvecklingen härvidlag.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. För en gångs skull är utbildningsministern och jag rörande eniga i en utbildningsfråga, och det är glädjande. Inte heller jag kan se något som helst direkt samband mellan det beslut som riksdagen fattade våren 1984 och det ärende som nu har aktualiserats. Jag kan heller inte i förlängningen se något som helst indirekt samband, som skulle kunna tas till intäkt för att hantera sådana här ärenden så som skett. Jag förstår också statsrådets uppfattning om att hon inte kan ingripa i enskilda elevärenden. Men jag uppfattar det ändå så att både utbildningsministern och jag har ett ansvar för att det beslut som fattats i riksdagen, på grundval av en proposition från utbildningsdepartementet, inte skall kunna användas som utgångspunkt när man fattar beslut i ärenden som detta riksdagsbeslut inte är tillämpligt på. Jag hoppas att jag för min del, genom den här frågan till Lena Hjelm-Wallén och det svar som jag har fått, kommer att medverka till att man ute i landet får fullt klart för sig att sådana här ärenden inte skall hanteras så som skett.

Linnea Hörlén har frågat mig om jag avser att vidtaga några åtgärder för att ge komvuxeleverna samma möjligheter vid högskolans vårintagning som övriga elever. Anmälningstiden för de flesta utbildningslinjer med central antagning går ut den 1 oktober.

När det gäller kommunal vuxenutbildning bestämmer kommunerna tidpunkterna för kursernas början och slut. Det är alltså möjligt att lokalt bestämma att sådana kurser som har betydelse för de studerandes möjligheter att antas till högskoleutbildning skall sluta exempelvis i november. Härtill kommer att skolöverstyrelsen har utfärdat föreskrifter om att studerande i kommunal vuxenutbildning har möjlighet att få betyg innan kurs slutförts, om betyget behövs för anmälan till högskoleutbildning. Betyg får enligt dessa föreskrifter utfärdas om större delen av kursen genomförts och underlag för fastställande av betyg finns. Mot denna bakgrund anser jag inte att det behövs några åtgärder i det syfte som Linnea Hörlén avser.

Herr talman! Jag ville ge ett ganska fylligt svar, både för att redovisa läget för frågeställaren Linnea Hörlén och för att förhoppningsvis sprida information om att det finns så pass många möjligheter att göra justeringar att en sådan här orättvis situation inte behöver uppstå. Eftersom dessa möjligheter finns anser jag att jag inte behöver vidta särskilda åtgärder.

Herr talman! Bo Arvidson har frågat mig vad jag tänker göra för att få till stånd en översyn av vårdutbildningarnas innehåll, så att kunskaper av betydelse för den medicintekniska säkerheten beaktas. Den medicintekniska säkerheten beror bl.a. av vårdpersonalens kompetens i fråga om apparatur och läkemedel. I vad gäller läkemedel har utbildningen förbättrats i och med den nya grenen för hälsooch sjukvård inom gymnasieskolans vårdlinje. Läkemedelsräkning är nu ett särskilt moment i ämnet farmakologi, som därtill fått större plats på timplanen. Jag vill också nämna att skolöverstyrelsen föreslagit att fördjupning i läkemedelsräkning skall kunna ske i en försöksverksamhet med s.k. grundoch tilläggskurser. En liknande betoning av utbildning rörande medicinsk apparatur finns i samma förslag. Detta bereds f. n. inom regeringskansliet. På apparatursidan är den tekniska utvecklingen snabb. En central fråga är vad som kan beaktas inom skolans ram och vad som hör till huvudmannens utbildningsansvar. Den översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen som pågår skall behandla bl.a. den frågan. I översynen deltar företrädare för arbetsmarknadens parter och för utbildningarnas huvudmän. Jag räknar med att översynsgruppen också skall kunna tillgodogöra sig det resultat som kan komma fram vid en pågående utredning på området av Landstingsförbundet. Mot bakgrund av vad jag nu redovisat är jag inte beredd att ta initiativ till ytterligare en översyn inom området.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Socialutskottet behandlade för en tid sedan ett antal motioner om medicinteknisk säkerhet. Två olika aspekter togs upp i motionerna. Det gällde dels frågan om vårdpersonalens kunskaper eller krav på att personalen skall ha viss kompetens, dels frågan om apparatsäkerheten. Motionerna har remissbehandlats. Den tekniska utvecklingen inom sjukvården har gått mycket snabbt under de senaste årtiondena, och ingenting tyder på att framtiden inte skulle bli likartad. Den naturvetenskapliga och tekniska kunskapsnivån har inte hållit jämna steg med denna utveckling. När jag i min fråga tagit upp inriktningen av utbildningen på gymnasieskolans vårdlinje har jag gjort det mot bakgrund av att denna utbildning berör en stor del av de anställda inom sjukvården, nämligen dem som skall använda den ofta komplicerade utrustningen. Läkare och medicintekniker berörs ej i detta sammanhang. För högskolans hälsooch sjukvårdslinje gäller att tillträdeskraven är allmän behörighet och som särskild behörighet kunskaper som motsvarar andra årskursen på den tvååriga vårdlinjen. På denna vårdlinje finns det möjlighet att välja bort de allmänna ämnena matematik, fysik och kemi. I remissyttrandena påpekar såväl socialstyrelsen som Spri och UHÄ nödvändigheten av att man har tillräckliga kunskaper inom de nämnda områdena. Jag tycker att det är allvarligt att man inte litet bättre tar tag i detta från departementets och utbildningsministerns sida. I svaret hänvisas till de översyner som pågår, men jag har inte fått klart för mig om detta tillgodoser de krav som ett enhälligt socialutskott och riksdagen har ställt sig bakom, nämligen att det är nödvändigt att se över utbildningen, särskilt beträffande matematik. Eftersom utbildningsministern talade om pågående översyner, skulle jag vilja fråga när dessa beräknas bli klara.
Herr talman! Det pågår flera olika översyner. Delvis har det också kommit förslag. Jag kan dock inte säga när vi kan fatta beslut, men det är inte fråga om utredningar som kommer att ta flera år, utan det rör sig om relativt snabba handläggningar. Jag vill också nämna att jag har erfarit att statsrådet Sigurdsen kommer att föreslå regeringen att tillsätta en utredning om säkerhetskraven för medicinteknisk utrustning. I den utredningen kan också utbildningsfrågor komma att beröras med anledning av vad riksdagen har sagt.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svar som utbildningsministern gav. Jag har också noterat statsrådet Sigurdsens initiativ i frågan, men jag vill ändå stryka under vikten av att denna fråga behandlas så snabbt som möjligt. Att eleverna kan välja bort matematik på vårdlinjen är allvarligt, för om det bara är några få som vill studera matematik — jag har ett par sådana exempel — kan de inte få göra detta därför att de inte är tillräckligt många. Det betyder att hela klasser inte får tillgång till matematikundervisning, och det tycker jag är allvarligt. Jag hoppas att det översynsarbete som är på gång snabbt skall leda till resultat.

Herr talman! Bo Arvidson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att antalet sökande till hälsooch sjukvårdslinjens inriktning mot onkologi skall öka samt om jag är beredd att i positiv anda pröva ett förslag från Malmöhus läns landsting angående utbildningen i onkologi. Jag har uppmärksammat att antalet sökande till hälsooch sjukvårdslinjens inriktning mot onkologi har varit lågt vid de senaste antagningstillfällena. Jag anser i likhet med frågeställaren att olika åtgärder behöver prövas för att öka rekryteringen. Utöver förbättrad information — något som universitetsoch högskoleämbetet redan arbetar med — kan förändringar i tillträdesreglerna övervägas. Landstingets förslag överlämnades med UHÄ:s tillstyrkan i oktober 1984 och bereds f.n. i regeringskansliet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern även för detta svar. Hälsooch sjukvårdslinjen är inrättad sedan den 1 juli 1982. Den har sex olika inriktningar. En av dessa är inriktningen på onkologi 90 poäng. Denna utbildning ersätter den tidigare utbildningen för radioterapiassistenter. Som utbildningsministern nämnde är det stora svårigheter att få tillräckligt många sökande till denna inriktning, liksom till inriktningen mot diagnostisk radiologi. Ett stort antal avgångar under utbildningstiden leder till rekryteringssvårigheter för sjukvårdshuvudmännen. Ytterst blir det därmed patienterna som drabbas, om man inte kan få fram tillräckligt många sökande till dessa utbildningar. Landstingsförbundet och UHÄ har under tiden 1983-1984 diskuterat frågan om dimensionering och lokalisering av utbildningen i onkologi och diagnostisk radiologi. Man har föreslagit att utbildningen när det gäller onkologi skall koncentreras till fyra orter mot som nu sex. De skulle få vardera 12 utbildningsplatser, alltså sammanlagt 48 platser mot nu 56. Orsakerna till det ringa antalet sökande bedöms vara följande. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för yrkesutövning vid onkologisk behandlingsenhet, onkologisk mottagningsenhet samt isotopdiagnostisk avdelning. Utbildningen ger således ej erforderlig kompetens för tjänstgöring på onkologisk vårdavdelning. Eftersom utbildningen endast meriterar till befattningar på en starkt begränsad riksarbetsmarknad blir den inte attraktiv för presumtiva sökande. Dessutom begränsas den lokala rörligheten, vilket är en negativ faktor ur såväl arbetsgivarsom arbetstagarsynpunkt. Behörighetskraven, som också statsrådet berörde, till de aktuella utbildningarna är, förutom allmän högskolebehörighet, särskild behörighet i form av slutförd lärokurs på gymnasieskolans vårdlinje eller annan gymnasieutbildning i förening med ettårig vårdinriktad kompletteringskurs. Denna är emellertid endast en försökskurs och har mycket få utbildningsplatser. De särskilda behörighetskraven utestänger sökande från bl.a. de tekniska och naturvetenskapliga gymnasielinjerna för så vitt de inte kompletterar med den nämnda ettåriga vårdinriktade kompletteringskursen. I min fråga begärde jag att få veta om utbildningsministern ämnar vidta några åtgärder med anledning av den låga sökandefrekvensen. Jag har tolkat svaret så att utbildningsministern noga följer utvecklingen på detta område, och jag är tacksam för att hon gör det. Inom utbildningsnämnden i Malmöhus läns landsting har man under 1984 noga diskuterat de tidigare nämnda problemen med för få sökande och med många avgångar under utbildningstiden. Tillsammans med berörda parter i regionstyrelsen och UHÄ samt i samråd med ledningen för onkologiska kliniken i Lund och berörd skolledning har man arbetat fram ett komplett förslag till en förlängd utbildning med inriktningen att studera för att uppnå 130 poäng i stället för 90 poäng onkologi. Förslaget har, som statsrådet nämnde, behandlats av UHÄ, och vi hoppas att det får en positiv behandling inom utbildningsdepartementet och på ett besked så snart som möjligt.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en snar lösning av Konsthögskolans lokalfråga. Elisabeth Fleetwood har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att avhjälpa de akuta bristerna i Konsthögskolans lokalsituation samt vilka åtgärder jag anser det vara nödvändigt och möjligt att vidta i ett långtidsperspektiv. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Konsthögskolans lokalsituation är i vissa delar mindre tillfredsställande. Föregående regering avslog en framställning från byggnadsstyrelsen om att få fortsätta projektera en nybyggnad för Konsthögskolan men medgav att vissa provisoriska åtgärder fick genomföras på Skeppsholmen i Stockholm. Dessa åtgärder, som avser förbättringar i arbetsmiljön, pågår. Konsthögskolan har, enligt vad jag har erfarit, kontaktat byggnadsstyrelsen och lämnat ett alternativt förslag till långsiktig lösning av högskolans lokalproblem. Denna fråga bereds f. n. inom byggnadsstyrelsen. Så snart ett eventuellt nytt förslag föreligger, är jag givetvis beredd att i vanlig ordning pröva frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. Tyvärr är det ganska avkylande i tonen. Statsrådet säger att Konsthögskolans lokalsituation är ”i vissa delar mindre tillfredsställande”. Herr talman! Detta är nog dagens understatement. Om statsrådet i stället hade valt att säga att lokalsituationen är skandalöst dålig, tror jag att det hade varit en något mer träffande beskrivning av situationen. Konsthögskolan i Stockholm kan uppvisa en lång lidandets historia när det gäller frågan om dess lokaler. I 20 års tid har skolans lokalfråga varit aktuell. Situationen har blivit alltmer krisartad vartefter tiden har gått. Lokalsituationen är dålig ur flera synpunkter. Lokalerna är splittrade, vilket innebär att elever och lärare måste ägna mycket stor del av sin arbetstid åt att förflytta sig, och kommunikationerna är praktiskt taget obefintliga mellan Fredsgatan och Skeppsholmen. Lokalerna är otillräckliga, vilket innebär att man måste använda korridorer som uppställningsytor för materiel av olika slag. Man måste använda toaletter för att diska porslin i samband med att man dricker kaffe, osv. Man har vidare väldigt dåliga ateljéer och lektionsutrymmen. Lokalerna är i stor utsträckning provisoriska och inte alls planerade för att användas för det ändamål som de i dag nyttjas till. Det innebär naturligtvis dåliga studieförutsättningar, och det innebär givetvis dålig trivsel. Dessutom är många av lokalerna direkt farliga. Man har otillfredsställande ventilationssystem, trots att man arbetar med skadliga ämnen, som kan leda till luftföroreningar. Det föreligger halkrisker, osv. Yrkesinspektionen har tittat på delar av dessa lokaler och riktar en mycket hård kritik mot dem. Man konstaterar att det knappast är möjligt att lösa dessa frågor med punktinsatser. Man hotar med föreläggande om inskränkning i verksamheten. Det enda som utbildningsministern har att säga är att när det nya förslag som nu är aktuellt kommer till regeringen, så är hon beredd att i vanlig ordning pröva frågan. Det är inte särskilt mycket att komma med. Min fråga kvarstår: Är statsrådet beredd att medverka till en snar lösning på Konsthögskolans lokalproblem?

Herr talman! Både Pär Granstedt och Elisabeth Fleetwood betonar att det här varit ett långt lidande. Det är säkerligen riktigt att detta varit en långdragen historia. Men jag tycker att man i första hand borde ställa frågan till min företrädare Jan-Erik Wikström och till den borgerliga regeringen, som 1982 tillbakavisade de önskemål om nybyggnad som då fanns. I stället hänvisade man till provisoriska åtgärder. Där försatts mycken tid, som hade kunnat användas bättre om man hade tillåtit projektering vid det tillfället. Jag har tagit del av yrkesinspektionens inspektionsmeddelande, och jag har också kallat berörda myndigheter till departementet för att vi skall kunna ställa kompletterande frågor. Det är dock så, Elisabeth Fleetwood, att akuta åtgärder skall handläggas direkt av berörda myndigheter och inte av departementet. Enligt vad jag inhämtat pågår också arbetet med att klara ut de arbetsmiljöproblem som Elisabeth Fleetwood tar upp. Den långsiktiga frågan kan jag naturligtvis ta ställning till först när det finns ett underlag från Konsthögskolan och från byggnadsstyrelsen, och det har alltså ännu inte kommit in. Jag vill gärna säga att om det visar sig nödvändigt, är jag förstås beredd att riva upp den borgerliga regeringens beslut om Konsthögskolans lokaler.
Herr talman! En del av statsrådet Hjelm-Walléns svar var det typiska svaret från en socialdemokratisk regeringsledamot: Skyll inte på mig, skyll på min företrädare! Men det måste väl ändå vara så att Lena Hjelm-Wallén har personligen ansvar för sitt politiska fögderi. Nu är Lena Hjelm-Wallén utbildningsminister i Sverige, och nu är det Lena Hjelm-Wallén som har ansvaret för de betingelser som gäller. Att tidigare regering inte löst frågan är riktigt. Den regeringen kunde i sin tur påminna om att regeringen dessförinnan, som var socialdemokratisk, inte heller hade löst frågan. Fortsätter man på det sättet, blir det naturligtvis aldrig någon lösning. Nu måste den regering som nu sitter ta sitt ansvar. Det finns akuta arbetsmiljöproblem. De måste lösas nu. Men samtidigt säger yrkesinspektionen: ”Det kan därför ifrågasättas om punktinsatser löser huvudproblemet — att lokaler, inredning och utrustning är mindre lämpade för sitt ändamål — utan en omfattande omoch/eller tillbyggnad.” Man är alltså helt på det klara med att här krävs det radikala lösningar. Med min fråga till statsrådet har jag inte avsett att få en anvisning på vilken modell man skall använda för att lösa problemen — om man skall bygga nytt eller om man skall använda sig av det s.k. alternativ 2, som innebär att man tar i bruk en ny kasern på Skeppsholmen. Jag förstår så väl att statsrådet och regeringen vill ha underlag för ett sådant ställningstagande. Min fråga gällde om statsrådet är beredd att medverka till att lokalfrågan får en snar lösning, oavsett vilken lösning det blir. Det är ett politiskt ställningstagande. Det krävs inga ritningar eller projekteringsförslag för att svara på det. Vill statsrådet och regeringen prioritera Konsthögskolans lokalfråga eller inte?

Herr talman! Eftersom det var Pär Granstedt som drog upp frågan som ett långt lidande, måste jag ändå göra klart att vad de borgerliga regeringarna gjorde, som hade sex år på sig, var att avslå en framställning om nybyggnad. Jag har än så länge inte fått något förslag om långsiktig lösning. Jag måste väl ändå få det först, se vad det innehåller och se vad det kostar och ställa det mot annat. Jag kan inte i dag säga att det spelar ingen roll vilket förslag som kommer, för jag säger ja till vad som helst. Det är ungefär det som Pär Granstedt ber mig göra. Så kan man faktiskt inte hantera regeringsmakten. Vad jag nu tänker göra är att träffa myndigheterna för att höra hur de akuta frågorna skall lösas. Det sammanträffandet äger rum i nästa vecka. Det är de berörda myndigheterna som har att handlägga detta, men eftersom ärendet tycks vara så pass besvärande och besvärligt vill jag ta denna direkta kontakt med dem. Självfallet måste vi se till att lokalerna i Konsthögskolan är fungerande och bra.
Herr talman! Visst får statsrådet Lena Hjelm-Wallén hänvisa till Jan-Erik Wikström, men kom ihåg att det fanns en verklighet före Jan-Erik Wikström, en socialdemokratisk regeringsverklighet. Han kan ju skylla på sina företrädare på precis samma sätt som Lena Hjelm-Wallén skyller på sin. Men detta för inte frågan framåt. Nu är det den nuvarande regeringen som har ansvaret. Jag begär inte att regeringen skall säga: Ja, vi tar vilket förslag som helst. Jag kan inte påminna mig att jag någonsin har ställt ett sådant krav. Vad jag velat ha reda på är om regeringen är beredd att prioritera insatser för att lösa Konsthögskolans lokalproblem. Sedan måste regeringen självklart arbeta för att få en så ekonomisk lösning som möjligt av dessa lokalproblem. Men jag hade önskat mig ett politiskt uttalande om att statsrådet är beredd att medverka till att denna fråga löses, självklart på ett så ekonomiskt bra sätt som möjligt.

Herr talman! Jag kan försäkra att jag har lika stor ambition att få dessa frågor lösta som Elisabeth Fleetwood och Pär Granstedt.
Herr talman! Det svaret tackar jag för. Det var ändå något av en politisk utfästelse. Jag hoppas att denna ambitionsförklaring från statsrådets sida också kommer att leda till att vi någorlunda snart får ett beslut som kan lösa den långsiktiga lokalfrågan.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka de avgörande orsakerna är till att regeringen inte nu är beredd att genomföra det s.k. Östgas-projektet, dvs. import av naturgas till Mellansverige från Sovjetunionen via Finland och Bottenhavet. Den bedömning jag gjort i denna fråga grundar sig på den rapport som Swedegas AB överlämnade i september i år. Bolaget har utrett förutsättningarna för Östgas-projektet sedan år 1980. De kalkyler som har presenterats utgår från ett ledningssystem som fångar in en årlig marknad på ca 1 miljard m? gas per år. Investeringskostnaderna för att genomföra projektet har uppskattats till 7,5 å 8 miljarder kronor i dagens penningvärde. I detta belopp ingår investeringar i en reservförsörjningsledning söderut med ca 1,5 miljarder kronor. Krav på en reservförsörjningsledning har framställts av de potentiella kunderna. Detta har motiverats av risken för leveransavbrott orsakade av skador på den 20 mil långa sjöledningen samt av det oförmånliga i ett ensidigt beroende i samband med prisförhandlingar. De kalkyler Swedegas har genomfört visar att projektet inrymmer betydande affärsmässiga risker och stor ekonomisk belastning för de företag som skall genomföra projektet. Initialinvesteringarnas omfattning motverkar dessutom möjligheterna till en stegvis uppbyggnad. Detta förhållande gör projektet särskilt känsligt för en strukturomvandling på den svenska energimarknaden som snabbare går i riktning mot ett mindre utrymme för naturgas än vad som har förutsatts. Således skulle t.ex. transportkostnaderna till ilandföringsstället i närheten av Gävle fördubblas om avsättningsvolymen reduceras med 50 96. Swedegas sammanfattade bedömning är att Östgas-projektet framstår som lönsamhetsmässigt mycket riskabelt och oproportionerligt kapitalkrävande. Jag finner slutsatserna i rapporten i de delar jag här redovisat väl grundade. I konsekvens härmed har jag inte funnit skäl att föreslå regeringen att nu aktualisera frågan om import av naturgas österifrån.